Herr talman! Herr Torwald sade att det faktum att det är sådana problem för sjöfartsnäringen i dag skulle hänga samman med att regeringen under den socialdemokratiska tiden inte handlade utan lät det gå så långt som det nu gjort. Jag kan hålla med om de här orden, men jag lägger alls inte den innebörd i dem som herr Torwald gör. Det är möjligt att staten och samhället skulle ha gått in och tittat litet närmare på sjöfartsnäringen under 1960-talet och ännu hellre under 1970 talet. Men vid de tillfällena önskade inte redarna att man skulle komma in och lägga fingrarna i näringen. I en socialdemokratisk motion här i riksdagen 1974 eller 1975 föreslogs ett statligt engagemang i sjöfartsnäringen. Redarnas egen tidning tog upp det och skrev: Statligt engagemang i svensk rederinäring är intensivt ovälkommet. Det är alltså inte så att redarna velat ha inblandning och inte fått det, herr Torwald, utan de har hela tiden sagt nej till det. Men nu är det ett annat läge och vi får glömma det som var för ett par år sedan. Nu slåss näringen med kniven på strupen. Vi framlägger förslag, Rune Torwald. De förslag som sjöfartspolitiska utredningen framlagt har varken departementschefen, herr Torwald eller de andra borgerliga partierna kunnat acceptera. Vi har inte heller kunnat göra det. Men vi framlägger andra förslag, medan ni står där tomhänta, Rune Torwald! Vi är beredda att låta sjöfartsnäringen låna 100 milj.kr., och vi är beredda till andra satsningar på 30 milj.kr. Det visar i varje fall vår vilja. Det här stödet föreslås utgå i form av lån och eventuella kontantbidrag. Vi har den uppfattningen att det kan vara en väg att gå vidare på, när sjöfartspolitiska utredningen fortsätter sitt arbete. Den modell som utredningen redovisat tycks inte ens ni på borgerligt håll kunna acceptera. För oss socialdemokrater är det helt omöjligt. Utredningen föreslog nämligen att redarna som driftbidrag skulle få behålla den skatt man drar av de anställdas löner. Exempelvis färjorna som är mycket personalintensiva skulle på det sättet få ett mycket kraftigt driftbidrag. En del av färjerörelsen är mycket lukrativ, men ändå skulle då staten späda på med ytterligare medel. Större fartyg som tankfartyg och bulklastfartyg, som kanske har 25 mans besättning och som verkligen har ekonomiska problem på grund av att frakterna är låga, skulle få mycket små bidrag. Vi tror inte att det skulle hjälpa näringen. Ändå skulle det kosta 100 milj.kr. totalt, har man sagt. Här har vi ett förslag. Vad har ni, Rune Torwald?
Herr talman! Rune Torwald hävdar att investeringsviljan är svag därför att redarna inte har frakter för det tonnage de redan har. Vill då herr Torwald förklara för mig varför vissa rederier måste chartra utländska fartyg för att frakta svenska varor från Sverige? Det vore väl väldigt ockonomiskt att ha fartyg liggande still samtidigt som man hyr in många gånger olämpligt och omodernt tonnage! Nej, det hänger inte ihop på det sättet! Investeringsviljan är svag därför att den används som press på svenska staten, alltså skattebetalarna. Skall rederierna beställa och låta bygga nya fartyg — roll-on-roll-off-fartyg eller andra specialfartyg? Då skall skattebetalarna träda emellan och lägga sin tribut, annars gör de det inte. Det var ändå ett fall framåt för Rune Torwald, när han sade att utflaggningen visst sker för att man skall dra ned driftkostnaderna men att den inte ger några vinster utan bara mindre förluster. Detta är ett resonemang som är oacceptabelt. Ingen kan i dag redovisa eller visa på vilka vinster de större rederierna gör. Ta såsom exempel Broströms, som samseglar med över 20 utländska rederier. Broströms har dessutom ett stort transportföretag utomlands. När Eriksberg höll på att ramla ihop, flyttade man över pengarna till Holland och startade ett stort transportföretag där. Hur mycket pengar tjänar man på detta företag? Hur mycket får man in på samseglingen med de andra rederierna utomlands? Det kan varken Rune Torwald eller jag eller någon annan få besked om här. Därför är det inte möjligt att klart ange huruvida ett rederi gör vinst eller förlust på sin verksamhet. En sak är emellertid klar: Man visar alltid förlust här i landet, eftersom det ju är en stark motivering för att skattebetalarna på nytt skall träda in med pengar.
Herr talman! Jag har, Birger Rosqvist, inte hävdat att det fanns någon anledning för den socialdemokratiska regeringen att gripa in i sjöfartsnäringen på en tid, när denna näring gav ett sjöfartsnetto på 4-5 miljarder kronor per år. Jag har inte heller 1975/76 efterlyst åtgärder, som skulle kunna innebära att man gick in i näringen och försökte dirigera dess verksamhet. Men man insåg inte konsekvensen för sjöfartsnäringen av vissa åtgärder, exempelvis beslutet våren 1976 om att lagerbygga båtar. Dessa båtar har sedan blivit stora förlustobjekt för varven. Båtarna måste säljas till underpris till utländska redare och kommer sedan att konkurrera med svenska fartyg. Sådana åtgärder kan få — och har fått — negativa effekter för den svenska sjöfartsnäringen. Till sist vill jag bara notera vad vi i utskottet har fått reda på i dessa frågor. Birger Rosqvist säger att man har ett förslag, nämligen förslaget om inrättande av ett strukturbolag. Ja, men vilken är dess konkreta verkan? Vi kan konstatera att det i fråga om investeringsbidrag finns möjlighet att lyfta ytterligare 200 milj.kr. hos fartygskreditnämnden. Dessa pengar är alltså inte utnyttjade. Ett strukturbolag skulle — det var rederiföretagen eniga om — sannolikt bli en onödig mellaninstans, som rent av skulle kunna verka försenande. Skälen till att vi inte har ett konkret förslag har vi redovisat i sista stycket av utskottets motivering på s. 11 i utskottets betänkande. Låt mig läsa in detta i riksdagsprotokollet. Det kan vara viktigt: ”Utskottet vill avslutningsvis åter betona vikten av att de tidsplaner som angivits i propositionen för arbetet inom sjöfartspolitiska utredningen och regeringens förslag med anledning därav verkligen följs. Även om de i propositionen föreslagna åtgärderna torde tillgodose branschens mest akuta behov måste förslag till ett långsiktigt sjöfartspolitiskt program presenteras så snart som över huvud taget är möjligt. Ett sådant program utgör en nödvändig grund för samhällets strävan att åstadkomma en konkurrenskraftig svensk sjöfartsnäring.” Med detta har jag redovisat skälen till att utskottet inte har gått med på vare sig vpk-motionen eller den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Inger Lindquist har frågat mig om vissa förslag till allmänna anvisningar för utformning av arbetsordning för tingsrätt och hovrätt, som har lagts fram av domstolsverket, står i överensstämmelse med riksdagens intentioner i fråga om domstolarnas självständighet vid fullgörandet av sina dömande och rättstillämpande uppgifter. Inger Lindquist har vidare frågat mig, för den händelse jag anser så inte vara fallet, vilka åtgärder jag avser att vidta för att förhindra att domstolarnas integritet träds för när. Principen om domstolarnas självständighet i fråga om deras dömande och rättstillämpande uppgifter är grundlagsfäst. Enligt vad jag har erfarit har det förslag till allmänna anvisningar som avses med Inger Lindquists fråga nyligen varit föremål för en bred remiss till domstolarna. Det är avsett att frågan därefter skall beredas ytterligare inom domstolsverket och sedan tas upp i verkets styrelse. Jag är övertygad om att härvid principen om domstolarnas självständighet i den dömande och rättstillämpande verksamheten kommer att beaktas.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. ”Ingen myndighet, ej heller riksdagen, får bestämma hur domstol skall döma i det enskilda fallet eller hur domstol i övrigt skall tillämpa rättsregel i särskilt fall”. Detta är en för vår rättssäkerhet grundläggande princip. I vår omvärld har vi sett och ser exempel på hur rättssäkerheten är i fara när domstolarnas oberoende och självständighet inte respekteras. I vårt land uppfattar vi mestadels principen som en självklarhet. Men i samband med att domstolsverket kom till och dess organisation fastställdes 1972 och 1975 var frågan föremål för livlig debatt. I samband med principbeslutet 1972 sade riksdagen mycket bestämt att tillskapandet av en central förvaltningsmyndighet för domstolsväsendet självfallet inte fick innebära något som helst ingrepp i domstolarnas självständighet och integritet när det gällde den dömande verksamheten. Jag vill påpeka att detta beslut inte var enigt — centerpartiet, folkpartiet och moderata samlingspartiet reserverade sig. Motsvarande synpunkter framfördes i riksdagen 1975. Det är alltså denna domstolarnas grundlagsfästa självständighet som nu befaras bli trädd för när genom det förslag till s.k. allmänna anvisningar för utformning av arbetsordning för tingsrätt och hovrätt som verket har utarbetat. Detta förslag, som nu är på remiss, har väckt oro och förvåning, misstämning och farhågor för framtiden. Jag förmodar att justitieministern inte har kunnat undgå att få del av dessa reaktioner. Från skilda håll framhålls att domstolsverket överskridit sina befogenheter. Vad domstolsverket enligt riksdagens bemyndigande har rätt att göra är att fastställa allmänna riktlinjer och meddela generella anvisningar för arbetsordningarnas innehåll. Verket får t.ex. inte besluta om arbetsfördelningen mellan domarna. Trots detta har i förslaget intagits regler om att domare normalt inte skall syssla med enbart brottmål eller tvistemål under längre tid än två år. Det finns ytterligare exempel på sådana här överträdelser av verkets befogenhet. Anmärkningsvärt är också att domstolsverket i förslaget har gett sig in på frågor av facklig natur. Det gäller föreskriften att lagfaren domare skall utföra sitt arbete på arbetsplatsen och i princip vara tillgänglig där under den övriga personalens arbetstid. Jag är ledsen att säga att jag tycker justitieministerns svar är skäligen intetsägande, och det är egendomligt att justitieministern, som är den främste vårdaren av rättssystemet och som har att se till att domstolarnas okränkbarhet efterlevs, inte är oroad av denna fråga.

Herr talman! Jag vill med skärpa framhålla att någon oenighet inte får råda när det gäller domstolarnas självständighet i den dömande verksamheten. Detta lägger självfallet inte hinder i vägen för att verksamheten i domstolarna bedrivs så effektivt som möjligt. Att tillse att så sker är en viktig uppgift inte bara för domstolarna själva utan också för domstolsverket som administrativ centralmyndighet. Enligt instruktionen för domstolsverket åligger det verket att, med beaktande av domstolarnas självständighet enligt regeringsformen, tillse att verksamheten inom domstolsväsendet bedrivs effektivt. Det är givet att domstolsverket inte kan stå vid sidan om strävandena att effektivisera och rationalisera statsverksamheten. När det gäller arbetsordningen för tingsrätt ankommer det enligt 11 § tingsrättsinstruktionen på domstolsverket att utfärda allmänna anvisningar om hur arbetsordningen skall utformas. Det ligger i linje med domstolsverkets uppgift enligt dess instruktion att leda och samordna verksamheten inom ansvarsområdet och att meddela föreskrifter, råd och anvisningar. Det är emellertid hovrätterna eller, när det gäller de tre största tingsrätterna, dessa själva som fastställer arbetsordningen. Någon risk för att självständighetsprincipen skall trädas för när kan inte föreligga med en sådan ordning. De förslag till anvisningar som avses med Inger Lindquists fråga har inte behandlats av domstolsverkets styrelse. Som jag redan har sagt är jag övertygad om att styrelsen, när den tar ställning till frågan, kommer att fatta beslut som tillgodoser självständighetsprincipen. I styrelsen finns bl.a. två parlamentariker, en domare och en företrädare för domarnas fackliga organisation.

Herr talman! Jag tycker fortfarande att justitieministern tar litet för lätt på den här frågan. Justitieministern vet ju mycket väl vilka bekymmer det var i samband med att domstolsverket kom till och hur enormt svåra gränsdragningsproblem som finns. Det är lätt att säga att domstolsverket skall syssla med administrativa göromål, men det är ju så att väldigt många sådana administrativa göromål påverkar rättstillämpningen. Jag tror också att justitieministern vet att det finns ganska stor oro ute i domstolarna när det gäller hur domstolsverket agerar. Om jag är rätt underrättad har det i anvisningarna tagits upp att man skall se till hur domarna skriver sina domar, hur långa dessa skall vara, osv. Jag har här i min hand också ett remissyttrande från några yngre domare, som säger att de tycker att det har uppstått komplikationer i relationerna mellan verket och de allmänna domstolarna under hela den tid som domstolsverket har varit till, och de menar att de här anvisningarna kommer att leda till ytterligare komplikationer. Vidare anser de, mot bakgrund av de snäva ekonomiska ramar som domstolarna har, att det är anmärkningsvärt att domstolsverket växer till den grad som det nu gör. Man framför också synpunkten att man kanske borde utvärdera domstolsverkets verksamhet. Jag undrar om justitieministern har några tankar åt det hållet. Jag menar alltså att man måste se betydligt allvarligare på den här frågan än justitieministern gör i sitt svar.
Herr talman! Jag är inte beredd att här diskutera handläggningen av enskilda ärenden vid underställda myndigheter. Jag kan heller inte här gå in på detaljer i anvisningarna. I första hand är det ju domstolsverkets styrelse som skall ta ställning till detta. Jag kan inte underlåta att uttala min förvåning över att Inger Lindquist har tagit upp frågan om domstolarnas självständighet på det här stadiet. Inom domstolsverket har upprättats ett förslag till allmänna anvisningar som sedan har remitterats ut till domstolarna för att de skall yttra sig över förslaget. Jag utgår ifrån att domstolarna vid remissbehandlingen lägger självständighetsaspekter på förslaget.

Herr talman! Jag vet mycket väl att justitieministern inte kan ingripa i ett verks särskilda handläggning av ett speciellt ärende. Det jag efterlyser är en reaktion när det gäller hela den här frågan, eftersom justitieministern ändå har rätt att se över instruktioner och kan uttala sig generellt, även om att bekämpa våld och vandalism justitieministern inte kan uttala sig om de olika punkterna. Det måste väl vara så, att justitieministern själv är oroad, då denna stora oro finns vid domstolarna. Detta är ju inte något som jag bara påstår, utan jag förmodar att även justitieministern har hört talas om det. Har justitieministern inte hört någonting om den här saken, är det verkligen att beklaga, ty i så fall är departementet skilt från verkligheten. Jag har kontaktats av många, och detta att slå vakt om domstolarnas självständighet är ju inte bara en sak för domarna utan för varje medborgare. Det är i och för sig inte något som är av speciellt intresse för just domarna. Det är ju medborgarnas rätt som domstolarna skall värna om, och vi får ju nu också lagprövningsrätten inskriven i lag. Jag är alltså inte nöjd med det här svaret men hoppas att debatten kan ha medverkat till att vaksamheten skärps.
Herr talman! Om Inger Lindquist menar att jag skulle ha reagerat på detta stadium, alltså medan ärendet behandlas i domstolsverket, är mitt svar nej.

Herr talman! Inger Lindquist har frågat mig hur jag bedömer utvecklingen av våldsbrott, rån och skadegörelse och vilka åtgärder av främst processoch straffrättslig natur jag ämnar vidta för att komma till rätta med vardagsvåld och vandalism. Kriminaloch polisstatistiken visar att antalet anmälda brott har ökat starkt under de senaste 10-12 åren. Särskilt stor är ökningen när det gäller skadegörelse. Detsamma gäller rån, låt vara att det här fortfarande rör sig om tal som absolut sett är förhållandevis små. Under de allra senaste åren har emellertid antalet anmälda brott ökat långsammare än förut. Minskningen i ökningstakten är särskilt påtaglig när det gäller tillgreppsbrotten. Det totala antalet anmälda brottsbalksbrott under år 1978 har vid en jämförelse med år 1977 minskat något. När det gäller våldsbrotten kan man notera någon tillbakagång av antalet misshandelsbrott. Antalet bank-, postoch butiksrån, som ökade starkt år 1977, har under 1978 minskat väsentligt. Antalet övriga rån har däremot ökat, medan antalet skadegörelsebrott har gått ned något. Antalet s.k. väskryckningar ökade ej oväsentligt. Den föreliggande brottsstatistiken måste bedömas med försiktighet. Bl. a. visar erfarenheten att antalet brott som anmäls till polisen inte utgör någon säker mätare på den samlade brottsligheten. Det finns alltså all anledning att följa utvecklingen med oförminskad uppmärksamhet. Inom justitiedepartementet studeras fortgående trenden i brottsutvecklingen. På grundval härav har det nyligen gjorts en prognos rörande perioden 1979-1983. Prognosen utgår från en oförändrad kriminalpolitik och oförändrade resursinsatser. Enligt prognosen skulle under kommande femårsperiod samtliga anmälda brottsbalksbrott öka i antal med i genomsnitt ca 3 24 årligen. Antalet anmälda våldsbrott skulle också öka, antalet rån med närmare 6 9 per år. Prognosen är naturligtvis osäker. Uppenbart är emellertid att kraftfulla insatser från samhällets sida fortlöpande måste göras. Kampen mot brottsligheten måste föras på många fronter. Åtgärder för att förbättra den sociala miljön är av grundläggande betydelse. Inger Lindquist pekar på betydelsen av åtgärder för att förbättra barns och ungdomars uppväxtförhållanden. Jag instämmer i detta. Det står också klart att ansträngningarna att minska arbetslösheten bland ungdomen måste intensifieras. I det avseendet har regeringen i år satt in betydande resurser. Jag vill vidare erinra om de insatser som under de senaste åren har gjorts på narkotikaområdet, både på vårdsidan och när det gäller att bekämpa narkotikabrott. Det viktiga arbete som utförs inom brottsförebyggande rådet bör också nämnas. Rådets verksamhet är inriktad bl.a. på problematiken kring våldsbrottslighet och vandalism. Som ett led i ett pågående samarbete mellan BRÅ och hyresgäströrelsen anordnades i Stockholm i november 1978 en konferens om skadegörelsen i bostadsområden. BRÅ avser att anordna liknande konferenser i Göteborg och i Malmö. BRÅ har också flera forskningsprojekt på gång som tar upp frågor om våldsbrott. Några av projekten är speciellt inriktade på ungdomars förhållanden. Något som jag under min tid i regeringen har bedömt som mycket väsentligt är att minska antalet vakanser inom polisen. Här har som bekant mycket stora insatser gjorts fr.o.m. budgetåret 1977/78. Jag har också i budgetpropositionen starkt understrukit att vid polisens brottsbekämpning rånoch våldsbrotten skall ha hög prioritet. Av stor betydelse är också polisens brottsförebyggande verksamhet. Regeringen har i budgetpropositionen aviserat att denna verksamhet skall få en fastare organisation för att arbetet skall bli effektivare. När det gäller frågan om vilka processoch straffrättsliga åtgärder som bör vidtas för att man skall komma till rätta med våld och vandalism är jag ense med Inger Lindquist om att det är viktigt att lagföringen sker snabbt så att tiden mellan brott och påföljd blir så kort som möjligt. En tänkbar åtgärd som nämns i interpellationen är att inrätta jourdomstolar. Med anledning härav vill jag erinra om att rättegångsutredningen har fått i uppdrag att pröva frågan om inrättande av sådana domstolar. Utredningen skall också se över rättegångsförfarandet i syfte bl.a. att förkorta handläggningstiderna. Av betydelse i detta sammanhang är även förfarandet vid förundersökning. Det är troligt att detta förfarande kan effektiviseras, bl.a. genom att bekämpa våld och vandalism ändrade rutiner för polis och åklagare. En särskild arbetsgrupp har inrättats inom justitiedepartementet för att undersöka vilka förändringar som kan göras av förundersökningsförfarandet för att handläggningen skall bli snabbare. Gruppen samarbetar nära med rättegångsutredningen och väntas presentera sina överväganden inom kort. Inger Lindquist tar också upp behovet av en reform av påföljdssystemet och nämner s.k. samhällstjänst och frihetsberövande under veckoslut som tänkbara nya sanktionsformer. Samhällstjänst förekommer i vissa andra länder och erfarenheterna synes där i allmänhet goda. Även veckoslutsfängelse har prövats utomlands. Dessa och andra alternativa sanktionsformer förtjänar ett närmare studium även för svenskt vidkommande. Jag har den 15 mars i år erhållit regeringens bemyndigande att tillkalla två kommittéer för en översyn av påföljdssystemet. Direktiven har i dagarna offentliggjorts. Den ena av dessa kommittéer får i uppdrag att bl.a. pröva förutsättningarna för att införa sådana alternativ till frihetsstraff som nämns i interpellationen liksom att undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att över huvud taget effektivisera kriminalvården i frihet. Sammanfattningsvis pågår alltså en omfattande verksamhet på olika områden för att komma till rätta med våldsbrott och vandalism. Detta gäller inte minst inom processoch straffrätten. Det är min förhoppning att de åtgärder som vidtas verksamt skall bidra till att bryta den nuvarande brottsutvecklingen.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min interpellation. Jag anser att den redovisning som justitieministern har lämnat är värdefull. Jag skulle något vilja komplettera siffrorna och göra en liten utblick utanför vårt land. I vad gäller antalet rån per 100 000 invånare vill jag peka på att det år 1977 i England uppgick till 28,i Västtyskland 35,i Norge 9 och i Sverige 42. Sverige har också under de senaste åren stått för den snabbaste ökningen av antalet rån. Både rån och skadegörelse har visat en mycket hög ökningstakt och en anmärkningsvärt kort fördubblingstid. Antalet sådana brott har fördubblats på så kort tid som åtta år. Den av justitieministern nämnda prognosen för 1979-1983 inger ytterligare farhågor. De omständigheterna att uppklaringsandelen av anmälda brott mot brottsbalken var endast 17 926 1977 och att uppklaringstendensen under de senaste åren varit stadigt sjunkande inger ytterligare oro, inte minst med tanke på att det främsta skälet till att man följer lagen enligt 18-24-åringar är att man är rädd för att åka fast. Jag tycker alltså att siffrorna och prognoserna är oroväckande. Men vad döljer sig då bakom siffrorna? Ja, man kan knappast slå upp en tidning utan att finna artiklar och insändare om vardagsvåld och vandalism. Nyligen gav chefen för Stockholms tunnelbanepolis i en tidningsintervju folk här i staden följande uppmaning: Gå ur vägen när gängen kommer! Samma tidnings medarbetare berättade om hur han slagits ned av några pojkar när han försökte försvara sin fru. I en Göteborgstidning i går behandlades åter våldet på spårvagnarna i en ledare. Och det är inte bara i storstäderna som problemen finns. I en Värmlandstidning påstods nyligen att det är farligt att gå ut i Karlstads centrum när man vet att tiden är inne för gängen att ta över staden. Professorn i sociologi Carl-Gunnar Janson har i en artikel i BRÅ-apropå gett en skildring av situationen, och jag vill citera ett stycke ur den. Han säger där: ”Fortfarande finns det naturligtvis många som inte själva eller genom släktingar, vänner och bekanta har kommit i närmare kontakt med de traditionella brottsformerna, förslagsvis bl.a. glesbygdsoch småstadsbor och beslutsfattare som till vardags pendlar i bil mellan sammanträdesrummet och den övre-medelklass-dominerade villaförorten med väl fungerande skolsystem. Men för många har nu brottsligheten kommit betydligt närmare vardagen. Det gäller exempelvis dem som bor i en del nyare förorter eller i centrala staden, dem som besöker centrum eller åker tunnelbana genom centrum fredagskvällar. De flesta som tillhör de kategorierna och känner folk som gör det, kan berätta om brottsincidenter som de själva, anhöriga, bekanta och grannar har utsatts för under de senaste åren. Den som anser att exempelvis föreställningen om våldet i tunnelbanan är överdriven och hänvisar till SL:s eller polisens låga siffror för antalet misshandlade, eventuellt omräknade till antal per personkilometer, har inte förstått poängen.

Den vanlige resenären utsätts väl inte för allt detta samtidigt utan bara för någon prövning eller några åt gången. Om de blir alltför många, byter man kanske vagn. Så länge man sitter kvar, gör man sig så liten som möjligt, blidkar tiggare med pengar och cigaretter och försöker ängsligt leende hindra påtvingade samtal från att ta en hotande vändning. Då och då skymtar poliser, som ibland måste ingripa men inte alltid finns till hands. —-- Utan att svartmåla kan man konstatera att den traditionella egendomsoch våldsbrottsligheten, som till väsentlig del är ungdomsbrottslighet, nu har antagit sådana proportioner och former att den börjar bli en trygghetsfråga. Dessvärre finns hittills inga tecken på att utvecklingen håller på att vända, så att vi kommer tillbaka till en lägre brottslighetsnivå, kanske inte ens på att brottsligheten skall stabiliseras på nuvarande nivå. Brottsriskerna är väl alltför ojämnt fördelade regionalt, lokalt och kategorivis och ännu för små generellt för att brottsligheten som problem skall kunna mäta sig med de politiskt stora fördelningsoch trygghetsfrågorna, men nog förtjänar brotts problemen att tas på allvar.” Sådana allvarsord menar jag måste mana till eftertanke. För att också i pengar och kostnader ge ett begrepp om omfattningen vill jag bara nämna att förstörelse och vandalisering kostar samhället stora summor, totalt 200-400 miljoner per år. En undersökning visar på 100 miljoner i enbart kommunala kostnader. Försäkringar, privata företag och enskilda får betala resten. Varje svensk får årligen betala mellan 25 och 35 kr. för att täcka kostnaderna för enbart förstörelse. I Göteborg kostade 1977 förstörelsen hos de tre allmännyttiga bostadsföretagen hyresgästerna ca 6 milj.kr. Jag har med viss utförlighet velat beskriva den vardagliga situationen när det gäller våld och skadegörelse. Skälet är att den som uttalar oro över den rådande situationen ofta möts av påståendet att det är överdrift eller att det är fråga om skräckskildringar. Många vägrar att se förhållandena så som de är. Jag vill verkligen icke påstå att detta skulle gälla justitieministern, utan jag är övertygad om att justitieministern till fullo inser situationens allvar, men ibland kanske den rätta inlevelsen i hur andra människor har det saknas på departementet. Jag vill här i riksdagen föra fram den vanliga människans synpunkter, som de kommer fram då vederbörande berättar om sin rädsla, sin oro och sin otrygghet. Jag vill slå fast att detta är så allvarliga problem att vi alla har ett ansvar och att vi alla måste söka effektiva lösningar. Man frågar sig då: Vad kan vi göra? Jag instämmer helt i justitieministerns svar, där han framhåller vikten av att förbättra barns och ungdomars uppväxtförhållanden, minska arbetslösheten bland ungdomen och bekämpa narkotikabruket. Jag delar också justitieministerns uppfattning när det gäller betydelsen av polisens olika insatser. Jag ställer mig däremot frågande till hur justitieministern skall lyckas med sitt uppsåt att minska vakanser och öka polisens brottsförebyggande verksamhet, med tanke på den njugga bedömning av behovet av polismanstjänster som justitieministern har gett uttryck för i årets budgetproposition. Där vill jag bara erinra om att vi från moderata samlingspartiet här i riksdagen nyligen har röstat för 300 nya polismanstjänster mot justitieministerns 130 och att vi dessutom har föreslagit att en ny polisskola skall inrättas. Med en sådan satsning skulle justitieministerns intentioner troligen ha kunnat bli verklighet. Men jag vill övergå till den inriktning som min interpellation huvudsakligen fått, nämligen vilka processoch straffrättsliga åtgärder vi kan vidta för att komma till rätta med våldet och vandalismen. Där har ju justitieministern på en presskonferens i fredags eftermiddag redogjort för bl.a. vilka utredningar han nu har för avsikt att tillsätta för att se över det straffrättsliga påföljdsystemet. Det här svaret kan ju därför sägas komma litet post festum. Men det som i sak slår en när man ser tillbaka är alla dessa utredningar som alltid är på gång. Justitieutskottet har i sitt betänkande 1978/79:9 lämnat en rätt imponerande redogörelse för vilka utredningar som arbetar f. n. Man frågar sig: Händer det aldrig något i realiteten? Om justitieministern alltid skall avvakta resultatet av utredningar som är på gång eller resultatet av nytillsatta utredningar som uppmanas arbeta skyndsamt, så kommer justitieministern aldrig att få tillfälle att följa upp resultatet av olika åtgärder i praktiken. Utan att ta ställning i själva sakfrågan vill jag i det sammanhanget säga att den av justitieministern i fredags framlagda propositionen om försöksverksamhet med s.k. kontraktsvård av narkotikamissbrukare som har begått brott utgör ett lysande undantag. Jag tycker att det är ytterst tillfredsställande att man här tar nya grepp, att man vågar slå in på litet ovanliga och okonventionella vägar och att man vill pröva sig fram till godtagbara resultat. När nu justitieministern — eller är det möjligen socialministern som har varit påtryckande? — trots allt tagit steget att sätta i gång en försöksverksamhet, så tycker jag att det skulle ha kunnat ske med helt andra påföljder och långt tidigare. Från moderata samlingspartiet har vi år efter år framhållit att den som begått vissa av de brott som vi talar om i dag, t.ex. skadegörelse, skulle gottgöra det genom någon form av samhällstjänst. En sådan påföljd har utan tvivelen stark förankring i det allmänna rättsmedvetandet. Den uppfyller det rättmätiga kravet på att man skall sona det som man har förbrutit, att varje människa måste ta ansvar för sina egna handlingar och att varje människa har något positivt att ge sina medmänniskor. Inte bara hos allmänheten, utan också i riksdagen, har tanken på någon form av samhällstjänst så småningom fått positivt stöd. Ungdomsfängelseutredningen uttalar sig också i princip för en sådan påföljdsform. Erfarenheterna utomlands är goda — möjligen i motsats till den nu av justitieministern föreslagna kontraktsvården. Den skulle ju också tillämpas på många — i varje fall på betydligt fler än det 50-tal som kontraktsvården avses omfatta. Jag kan förstå att justitieministern har hyst betänkligheter mot att pröva vissa åtgärder, och då kanske bara i vissa delar av landet, men nu har justitieministern äntligen kommit över det hindret. Jag vill därför fråga: Hyser justiteministern några planer beträffande samhällstjänsten motsvarande försöksverksamheten med kontraktsvård? I en annan proposition, som justitieministern enligt pressmeddelande lade fram i fredags, har justitieministern tydligen föreslagit vissa ändringar i påföljdssystemet, t.ex. fängelse i samband med skyddstillsyn. I förbifarten vill jag påtala det anmärkningsvärda i att inte ens justitieministern själv iakttar regeln att riksdagen åtminstone samtidigt med pressen skall ha tillgång till avlämnade propositioner — i fredags eftermiddag hade i vart fall inte jag fått den omtalade propositionen. Förhållandet har ju påpekats ofta i kammaren under den här våren, och justitieministern borde väl i högre grad än de andra statsråden värna om att givna regler följs! Men tillbaka till sakfrågan — möjligheten att döma till fängelse i samband med skyddstillsyn — där justitieministern har föreslagit att det skall vara fängelse, ej under en månad. Där hade justitieministern ju haft tillfälle att föreslå det av oss moderater länge förespråkade försöket med veckoslutsfängelse. Jag tror att det skulle vara en ordentlig tankeställare, både för den som begått brott och för kamraterna i gänget, om den dömde under några veckoslut måste uppehålla sig i någon form av anstalt. Jag undrar om justitieministern har några planer på sådan försöksverksamhet. När det sedan gäller den processuella delen råder det enighet om vikten av att avgörandet följer snabbt på gärningen. Vikten av snabba avgöranden framgår också tydligt av många remissvar angående den föreslagna kontraktsvården. Justitieministern säger att han anser det viktigt att förundersökningarna bedrivs skyndsamt. Ett sätt att nå det resultatet är just systemet med jourdomstolar, som förutsätter snabbhet på alla handläggningsstadier. Det som har läckt ut från rättegångsutredningen om jourdomstolar har, såvitt jag förstår, inte varit så positivt. Skulle det inte också härvidlag vara av värde att följa det moderata förslaget, att på prov i några större städer se hur jourdomstolar fungerar? Jag undrar om justitieministern har några sådana planer. Om justitieministern inte har det, skulle det vara intressant att få veta vad justitieministerns motstånd grundar sig på. Sammanfattningsvis vill jag säga att situationen när det gäller våld och vandalism är ytterst oroväckande. Jag efterlyser alltså här vilka konkreta åtgärder utöver de redovisade som justitieministern ämnar vidta och med vilken handlingskraft justitieministern ämnar ta itu med de här problemen.

Herr talman! Jag är ense med Inger Lindquist om att utvecklingen är oroande och att det behövs åtgärder för att komma till rätta med läget. Svårigheterna är att avgöra vilka konkreta åtgärder som skall vidtas. Den övergripande synpunkten är att det behövs åtgärder inom hela samhällslivet — det går inte att bara begränsa sig till åtgärder inom kriminalvården, straffrätten och processrätten. Detta är jag övertygad om att Inger Lindquist håller med mig om. Men först och främst gäller det att försöka finna godtagbara konkreta åtgärder. Där har faktiskt under de senaste åren företagits mycket omfattande undersökningar och kommit fram många uppslag. Jag vill komplettera vad jag sade förut om verksamheten inom BRÅ med att redogöra för ytterligare en rad åtgärder som BRÅ har vidtagit. BRÅ redovisade nyligen i rapporten 1978:1 en undersökning från det kriminalvetenskapliga institutet vid Stockholms universitet. Den belyser de kostnader som till följd av skadegörelse drabbar landets kommuner, kommunala bolag och stiftelser. Vidare har BRÅ:s arbetsgrupp för barnoch ungdomsfrågor = till uppgift att studera olika former av skolanpassningsproblem, t.ex. skadegörelse, och utarbeta rekommendationer och förslag till brottsförebyggande åtgärder. Skadegörelsebrottet behandlades också i BRÅ:s rapport 1978:2 om brottsutvecklingen, och där uttalas bl.a. att denna brottslighet kan ses som en viktig social indikation på ungdomars problem och att den i detta perspektiv är en brottsgrupp som är viktig att studera. Vidare föreligger betänkanden från 1956 års klientelundersökningar och en BRÅ-rapport från 1975 om unga lagöverträdare. Vidare finns två projekt inom BRÅ:s utvecklingsenhet som anknyter direkt till frågorna om ungdomskriminaliteten. Det ena projektet kallas Olämpliga ungdomsmiljöer och det andra Brottsliga ungdomsgäng. Vidare har arbetsgruppen för barnoch ungdomsfrågor inom BRÅ framlagt en rapport om handläggning av ungdomsfrågor. Den har diskuterat frågan om samarbete mellan socialvård, skola och polis. En utvärdering av försöksverksamhet inom Stockholmspolisen med poliser som fritidsledare har behandlats i en BRÅ-rapport 1977. Utöver detta föreligger ytterligare tre forskningsprojekt avseende våldsbrott och vandalism som utreds i BRÅ:s regi eller med anslag från BRÅ. Det ena heter Våldsprojektet, och det avser att beskriva dömda personer och situationer i vilka våldsbrott uppstår. Det andra gäller våldsbrottslighetens utveckling i Sverige i jämförelse med andra länder. Det tredje gäller vandalism i bostadsområden. Detta visar att man inom BRÅ tar upp frågan om bekämpandet av kriminaliteten över ett mycket vidsträckt fält. Och man är inte främmande för att försöka komma till rätta med problemen genom åtgärder på andra områden än kriminalvården, straffrätten och processrätten. Till detta kan jag knyta att i ett pressmeddelande från arbetsmarknadsdepartementet den 9 april aviserades en bred kampanj för satsningar på ungdomens sysselsättning. Det är ett 18-punktsprogram med syfte att bekämpa arbetslöshet och bereda ungdomen värdefull sysselsättning inom skolan och på arbetsmarknaden. Om man kan komma någon vart på den punkten är det enligt min mening ett väsentligt medel för att bekämpa denna kriminalitet.

Rättegångsutredningen utreder frågan om processrätten. Det är en aktuell utredning som skall lägga fram konkreta förslag. En kommitté, som har fått anvisningar om att arbeta snabbt, skall lägga fram förslag om alternativ till frihetsstraff. Det gäller att där finna någon form som kan bidra till en förbättring på detta område. Jag vill gärna deklarera att jag inte alls är främmande för att försöka med nya åtgärder. Även om man inte har full säkerhet för att man därmed vinner mycket så är det värdefullt att försöka. Det är så svårt att i förväg uttala sig om effekterna på hela detta område att jag inte alls är främmande för att man efter mönster av narkomanvården söker få till stånd en försöksverksamhet avseende andra institut som kan leda till bättring när det gäller dem som begått brott. Jag skall bara till slut, med anledning av att Inger Lindquist sade att riksdagen inte hade fått kännedom om propositionen om ungdomsfängelse samtidigt som meddelande gick ut till pressen, peka på att enligt dagens att bekämpa våld och vandalism föredragningslista står propositionen om ändring i brottsbalken upptagen såsom bordlagd en gång. Den bordlades såvitt jag vet i fredags, och propositionen förelåg också tryckt i fredags.

Herr talman! Jag skall bara helt kort närmare utveckla ett par av de projekt som justitieministern mycket utförligt redovisat i antal och som vi jobbar med inom brottsförebyggande rådet i avsikt att försöka förebygga den brottslighet som Inger Lindquist mycket ordrikt talade om. När det gäller skadegörelsen och vandaliseringen i boendet har brottsförebyggande rådet, i samarbete med hyresgäströrelsen, startat en aktivitet som nu tycks sprida sig över landet, i avsikt att finna vägar att råda bot på problemet. På en inledande konferens i Stockholm om skadegörelse i boendet underströk man kraftigt att om denna brottslighet skall kunna nedbringas och förhoppningsvis förebyggas är det nödvändigt att hyresgästerna får ett inflytande och tar ett ansvar för att bevara gemensamma värden i den egna miljön. Ökat inflytande och ansvar är viktigt för att komma till rätta med skadegörelsen, inte minst i boendeområdena. Detta arbete fortsätter nu bl.a. med konferenser i Göteborg och Malmö — också på de platserna i samarbete med hyresgäströrelsen. Vi arbetar också inom brottsförebyggande rådet — i en särskild arbetsgrupp där jag är ordförande — med att försöka finna åtgärder för att nedbringa skadegörelse, mobbning, skolk m.m. i skolarbetet. Vi har haft kontakt med i stort sett alla skolenheter i tre län — Södermanlands, Kopparbergs och Stockholms län — och sökt svar på frågan: Hur försöker ni bemästra dessa skolproblem? Vi har fått fram ett mycket intressant utredningsmaterial, som i dagarna håller på att sammanställas och som inom kort skall redovisas. På en BRÅ-konferens för en tid sedan med deltagande av elever, skolledare, övrig skolpersonal, kommunfolk, fackliga organisationer m.fl. fick vi tillfälle att muntligt rapportera om vår undersökning. Vi fick också på den konferensen ett gott underlag för vårt fortsatta arbete genom de synpunkter som framkom. När man summerar undersökningen och synpunkterna från konferensen kommer man fram till en mycket klar slutsats: Genom ett ökat inflytande och med ansvarstagande från eleverna kan goda resultat nås. I skolor där man givit elever och deras organisationer ett reellt inflytande i skolarbetet, där man engagerat eleverna i ett ansvarstagande, där har man också nått mycket goda resultat i alla de tre angivna länen. En summering av den nämnda konferensen och dess resultat finns i senaste numret av vår tidning, BRÅ-apropå, som vi försökt sprida till alla skolor i landet för att på det sättet få en fortsättning av den här aktiviteten. Runt om i landet arrangeras också aktiviteter kring temat: Vad kan vi göra för att nedbringa skadegörelse, skolk, mobbning m.m.? Jag har tidigare här i kammaren sagt att vi kan nå goda brottsförebyggande resultat genom ett utbyggt engagemang av folkrörelserna. Det samarbete som vi i BRÅ har knutit med hyresgäströrelsen och med elevorganisationerna har stärkt mig i övertygelsen att vi med ett ökat inflytande för hyresgästerna och deras organisationer i boendet samt för eleverna och deras organisationer i skolan har möjlighet att nå mycket goda resultat för att nedbringa bl.a. vandalism och skadegörelse i samhället. Det viktigaste i kampen mot den brottslighet som Inger Lindquist här har talat om måste ändå enligt min mening vara att skapa förutsättningar och genom möjliga åtgärder satsa på att förebygga brottslighet. Där finns alltjämt mycket att göra.

Herr talman! Det var en förödande lång uppräkning som justitieministern gjorde beträffande alla utredningar som är på gång. I och för sig är det intressant, och det är självklart att jag också tycker att det är mycket viktigt med utredningar och forskning. Det var också intressant att höra vad Arne Nygren hade att berätta om brottsförebyggande rådets arbete. Vad jag är litet oroad av är emellertid att det blir undersökningar, uppslag, diskussioner, debatter och sammanställningar — men vad är det som händer? Vad är det man gör i handling? Vi måste ju från de här sammanställningarna . och uppslagen någon gång komma till handling. Det menar jag att vi har gjort alldeles för litet. Det här problemet är mycket allvarligt. Jag menar inte alls att det behöver finnas några aggressioner partier emellan eller att vi på något sätt behöver slå varandra i huvudet med olika argument, för detta är verkligen mycket allvarliga problem som vi allesammans har ett stort ansvar för att lösa. Därför blev jag glad över att justitieministern sade att han är intresserad av försöksverksamhet. Det har ju, som jag tidigare sade, justitieministern också visat genom förslaget till kontraktsvård. Jag instämmer även helt i justitieministerns uttalande att detta är väldigt svåra frågor. Jag tror inte att någon på rak arm kan ge ett besked om att si eller så skall vi göra. Justitieministern berättade utförligt om utredningar m.m. och nämnde mot slutet litet om just det som jag tycker är särskilt intressant, nämligen olika typer av försöksverksamhet. Det är väl bara genom försöksverksamhet som man verkligen kan komma fram till resultat. Det är mycket möjligt att ett försök misslyckas men att nästa lyckas osv. Därför skulle jag vilja fråga justitieministern litet mer om det här. Är det så att man tänker på t.ex. community service, eller är det andra frågor som man vill ta upp försöksvis?
Herr talman! På den sista frågan kan jag svara att detta ingår i de direktiv som nu ges till utredningen om kriminalvård i frihet. I direktiven uppräknas en rad olika uppslag i fråga om alternativ till frihetsstraff. Meningen är att kommittén snabbt skall göra en inventering och undersöka i vad mån olika alternativ går att införliva med svensk lagstiftning. Utredningen är alltså förutsättningslös så till vida att det i direktiven inte finns någon prioritering för en speciell form av sådana här åtgärder, utan det är just det som kommittén skall beakta. Sedan vill jag helt allmänt påpeka för Inger Lindquist att det är lätt att säga: Här pågår utredningar och forskning, men vad sker? Det är faktiskt så på det här området, att det är mycket svårt att konkretisera en speciell åtgärd. Även om man kommer fram till att en speciell åtgärd skall vidtas, verkar den bara till en del; det krävs åtgärder över hela fältet. Jag vill i detta sammanhang gärna understryka vad Arne Nygren sade, nämligen att BRÅ:s arbete inte bara är inriktat på forskning — det är diskussioner, aktiviteter och samarbete mellan olika myndigheter. Jag tror faktiskt att man på det sättet kan vinna ganska mycket som man inte skulle vinna genom att införa en ny strafform, nämligen en förbättring i fråga om den vandalisering och det våld som förekommer.

Herr talman! Jag kan tänka mig att om justitieministern och jag hade debatterat den här frågan för ett eller två år sedan, så hade vi i dag stått och stampat på samma fläck som då. Det är det jag har vänt mig emot i den här debatten. Vi talar om utredningar och vi avvaktar resultat av utredningar, men tyvärr blir det inte så mycket mera. Jag menar att en utredning inte kan utgöra ett hinder för en försöksverksamhet. Det har den kontraktsvård, som vi nu har pratat om flera gånger, visat. Sedan tycker jag naturligtvis att samarbetet mellan olika myndigheter är väldigt viktigt. Det är någonting som jag har efterlyst vid upprepade tillfällen. Jag tror också att man mycket snabbt skulle kunna vidta vissa andra åtgärder. Jag sågt.ex. i senaste numret av Polistidningen att man gärna skulle vilja ha ungdomsrotlar. Det är väl inte justitieministerns område, men det är en av de saker man skulle kunna göra. Det var någon som väckte förslaget att man i de stora domstolarna skulle kunna ha någon företrädare för skyddskonsulenten, som bums när någon hade dömts till skyddstillsyn tog den dömde om hand. Där har ofta funnits stora brister. Jag menar alltså att det inte är så konstiga saker man behöver göra. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi gör olika saker och inte bara utreder.

Herr talman! Arne Nygren har frågat mig dels om regeringen avser att vidtaga särskilda åtgärder för att skapa sysselsättning för de många arbetslösa ungdomarna i Västerbotten, dels vilka åtgärder regeringen avser att vidtaga för att trygga sysselsättningen för de anställda vid de många ”krisföretagen” i Västerbotten, dels hur regeringen tänker agera för att förhindra att företag i Sydoch Mellansverige, som köpt upp Norrlandsföretag, i strid med regionalpolitiska målsättningar flyttar sysselsättningen söderut. Under det senaste halvåret har orderingången hos företagen i vårt land förbättrats. Även Västerbottens län har kunnat notera en viss förbättring. Antalet lediga platser i mars har således ökat i förhållande till läget för ett år sedan. Trots dessa positiva inslag ligger dock arbetslösheten och antalet sysselsatta i beredskapsarbete på en hög nivå. De största svårigheterna möter de nytillträdande på arbetsmarknaden. Med anledning av de kvarstående svårigheterna för framför allt de unga, beslutade regeringen nyligen om en rad insatser för att ge dessa arbete eller utbildning. Under nästa läsår kommer således en kraftig satsning att göras på gymnasieskolan och andra utbildningsåtgärder. För de ungdomar som trots utbildning inte kan få arbete kommer fortsatt kraftigt statligt stöd att utgå till beredskapsarbeten. Det här är åtgärder som gäller över hela landet men som har särskild aktualitet i bl.a. Västerbottens län. Jag är övertygad om att kommunerna, landstingen och företagen tar sin del av ansvaret. Kampen mot ungdomsarbetslösheten måste praktiskt omsättas lokalt och regionalt. Regeringen har anvisat medlen. Staten gör redan i dag betydande insatser genom reguljära arbetsmarknadsoch industripolitiska insatser för att trygga sysselsättningen i Västerbottens län. Att vissa företag läggs ner bl.a. på grund av strukturomvandlingar går sannolikt inte att hindra. Regeringen försöker dock att undvika nedläggningar bl.a. genom att medverka i rekonstruktioner där företagen bedöms ha fortsatt livskraft. Jag vill även framhålla att en av industrioch regionalpolitikens huvuduppgifter är att stimulera till utbyggnad av befintlig industri samt nyetableringar så att de negativa konsekvenserna av bl.a. en strukturomvandling begränsas. Genom de förslag som regeringen nyligen lagt fram förstärks både regionaloch industripolitiken. Några direkta möjligheter att hindra att en tillverkning flyttas från ett företag som har köpts upp har regeringen i regel inte. Då lokaliseringsstöd har beviljats för verksamheten finns särskilda möjligheter att påverka företaget med hänvisning till de sysselsättningsåtaganden som finns förknippade med stödet. Som en sista åtgärd kan det bli fråga om att kräva tillbaka beviljat lokaliseringsstöd. Orsaken till att Norrlands Ytongs verksamhet i Skelleftehamn läggs ner är enligt företagets uppgifter den vikande marknaden för företagets produkter i Norrland. Någon överflyttning av tillverkningskapacitet till någon annan av verksamhetsorterna inom Yxhultskoncernen är således inte aktuell. Regeringen har erbjudit företaget ett generöst lokaliseringsstöd för ombyggnad av fabriken i Skelleftehamn för att ge förutsättningar för en fortsatt verksamhet på lägre nivå. Detta har dock avvisats från företagets sida, då man inte anser sig kunna klara den finansiering som behövs utöver lokaliseringsstödet. Umeå Mekaniska AB är verksamt i skogsmaskinbranschen, som i dagsläget har stora överkapacitetsoch strukturproblem. Förhandlingar om en strukturomvandling pågår mellan de tre svenska företagen i branschen, och det är därför f.n. omöjligt att förutsäga på vilket sätt de nuvarande problemen kommer att lösas samt vilka sysselsättningskonsekvenser det kan få för berörda orter. Enligt vad jag har inhämtat från Volvo BM kommer de kollektivanställda som eventuellt behöver sägas upp vid Umeå Mekaniska AB att kunna erbjudas anställning vid ett annat Volvoföretag i Umeå, nämligen Volvo Umeverken. Berörda tjänstemän kommer att kunna erbjudas anställning inom Volvokoncernen. Sannolikt kommer därför, såvitt jag nu kan bedöma, resultaten av en kommande strukturomvandling inom skogsmaskinbranschen att påverka den totala sysselsättningsnivån i Umeå i mindre grad än vad som kan bli fallet på andra orter.

Herr talman! Det svar som statsrådet nu lämnat på min interpellation har motsetts med stort intresse och vissa förhoppningar i Västerbotten. Att svaret har dröjt så länge har många tolkat som ett uttryck för att något kanske var på gång i departementet för att förbättra sysselsättningsläget. Hur skall nu alla som med spänning har väntat på detta statsrådsbesked reagera? Hur skall de drygt 11 000 i mitt hemlän som i dag går arbetslösa eller på annat sätt står utanför den öppna arbetsmarknaden ta det svar som Rolf Wirtén här har lämnat? Hur skall de drygt 3 000 ungdomar under 25 år i Västerbotten som i dag är arbetslösa eller korttidsengagerade i praktikjobb 0. d. läsa ut något framtidshopp av den långa men innehållslösa texten? Och hur skall de tusentals arbetare och tjänstemän i krisföretag i mitt län som med särskilt intresse sett fram emot svaret kunna finna någon tröst i den oro för morgondagen som de känner? Jag undrar t.o.m. vad statsrådets egna partivänner i Västerbotten skall tycka om en sådan behandling av sysselsättningsproblemen i deras län. Jag tackar för svaret, men jag beklagar verkligen tomheten i detta svar. Och jag måste konstatera att i folkpartiets Sverige tycks inte Västerbotten ha något framtidshopp. Bristen på innehåll i svaret blir särskilt oroande då de få uppgifter som lämnas också är felaktiga, tydligen på grund av att statsrådet endast har lyssnat till företagens uppgifter och glömt bort att lyssna till de anställda. Ett första exempel gäller uppgiften om nedläggning av Norrlands Ytong i Skelleftehamn. Jag beklagar verkligen att statsrådet inte anser sig kunna förhindra att detta företag, nyligen uppköpt, lägger ned produktionen och flyttar den och jobben 75 mil söderut. Kanske beror beskedet på att statsrådets underlag för ställningstagandet är felaktigt.

Arbetarna och tjänstemännen i Skelleftehamn erbjöd sig att överta och fortsätta driften i Skelleftehamn. Företaget försökte då först förhindra detta genom att flytta den mellansvenska fabrikens försäljningsområde långt upp i Norrland. När de anställda i Skelleftehamn ändå vidhöll att de bedömde fortsatt produktion möjlig med det begränsade försäljningsområdet kom nytt besked: Företaget ville inte överlåta fabriken i Skelleftehamn. Är det något tecken på att vikande marknad skulle vara orsaken till flyttning av produktion och jobb söderut? Mina uppgifter kan bestyrkas av brevväxling och andra kontakter mellan företagsledningen, de anställda och Skellefteå kommun. Norrlands Ytong är ett av många exempel från senare år på hur sydoch mellansvenska företag köper upp företag i Norrland för att sedan lägga ner produktionen och flytta den söderut. Ett andra exempel är Vilhelminaföretaget Nordkugg, som för något år sedan flyttades till Småland och gjorde ett 50-tal vilhelminabor utan jobb. Nya jobb skapades i stället vid företagets moderföretag där nere. Ett tredje exempel är Umeå Mekaniska AB, som statsrådet tar upp i svaret — ett mycket lovande utvecklingsföretag som köptes upp för några år sedan av Volvo BM. Vid det högtidliga övertagandet lovade Volvoledningen att garantera jobben i Umeå. Nu säger man att det var ett förfluget löfte. I dag är Umeå Mekaniska en bricka i ett spel mellan Volvo BM och andra företag i skogsmaskinbranschen. Volvo BM vill offra Umeåfabriken i sina samordningsaffärer. 100 skickliga metallarbetare och konstruktörer riskerar att mista sina jobb. Statsrådet har ingen tröst att ge arbetarna och tjänstemännen vid Umeå Mekaniska, annat än möjlighet till ett löpandebandsjobb för de ordentligt yrkesutbildade arbetarna och flyttning söderut för tjänstemännen. Nu har det intressanta hänt att de anställda i Umeåfabriken själva agerat för att skaffa jobb, och i dagarna har man fått en beställning på fabrikens skogsmaskiner för 12 milj.kr. Därmed tryggas jobben åtminstone över nästa årsskifte och kanske ett helt år. Fler order lär vara aktuella. Mot den bakgrunden, som statsrådet tydligen inte känner till, är beskedet i dagens interpellationssvar föråldrat — men, tycker jag, samtidigt oroande. Jag vore tacksam om statsrådet i dag kunde försäkra de anställda vid Umeå Mekaniska att medan jobb finns vid fabriken skall inte regeringen träffa någon uppgörelse som hotar eller flyttar de jobb, som finns i Umeå, söderut. Det vore ett besked från arbetsmarknadsministern som de anställda skulle uppskatta. Om övriga krisföretag i Västerbotten säger statsrådet ingenting. Jag beklagar det. Västerbottens problem har under en lång tid kommit i skuggan av de norrbottniska problemen. Men det betyder inte att de — särskilt i vårt inland — är nämnvärt mindre. Låt mig ta två exempel. I Sorsele går i dag var femte ungdom under 25 år arbetssökande, utan fast jobb. Vilka besked med hopp för framtiden skall jag förmedla till dem? Är det bara flyttning söderut som arbetsmarknadsministern har att rekommendera? I Lycksele ryckte för en tid sedan ett antal ynglingar ut från värnpliktstjänstgöring. 30 av dem gick direkt till en lång arbetslöshetskö. Vad kan det ansvariga statsrådet ge dem för framtidshopp? Även i andra delar av Västerbotten är problemen stora. I Skellefteå står i dag drygt 3 000 utanför den öppna arbetsmarknaden. Antalet anställda vid f.d. Algots Nords fabrik skall vara 220, men är nu nere i 150-160. I Lycksele och Norsjö finns det ungefär samma antal anställda, mest kvinnor, i tekofabrikerna. Utvecklingen är också densamma. Deras framtid är direkt hotad. Vad har statsrådet för tröst att ge dem? I Klemensnäs i Skellefteå har ca 300 anställda nu väntat ett halvår och mer därtill på ett regeringens ingripande för att trygga jobb och sysselsättning. Nu på onsdag öppnar riksdagen, med ett beslut som tycks föreslås enhälligt av näringsutskottet, den möjlighet för regeringen som den ansett sig sakna. Jag hoppas verkligen att regeringen då skall handla snabbt. I Klemensnäs finns produktion och arbetskraft. Vad man saknar ären vilja från regeringen och ett ekonomiskt tillskott för att trygga jobb och framtid för en anrik industriort. Alternativet för de anställda i Klemensnäs är friställning och inställelse i en mycket lång arbetslöshetskö. I Hörnefors utanför Umeå hotas utkomsten för tusentals personer och framtiden för ett helt samhälle, en f. d. kommun, av NCB:s ovissa framtid. Där har de anställda hela vintern arbetat fram lösningar som de anser kan rädda jobben, om man får samhällets stöd och hjälp i det arbetet. Är regeringen beredd att medverka till att i Hörnefors trygga jobben för de drygt 500 arbetare och tjänstemän som nu dagligen plågas av oro för framtiden? När statsrådet i sitt svar säger att antalet lediga jobb har ökat i mars är det inte särskilt stor tröst för Västerbotten. Jag hoppas nämligen att statsrådet har uppmärksammat att antalet lediga jobb i Västerbotten har minskat. Det är inte heller till nämnvärd tröst för de arbetslösa, för dem som har beredskapsjobb eller för dem som genomgår AMS-utbildning. De vet att det vid arbetsförmedlingarna i länet ändå går 15 arbetssökande på varje ledigt jobb. En sak berör statsrådet inte i svaret. Det är det faktum att antalet arbetslösa i mars månad minskade i hela riket utom i Västerbotten — där ökade antalet. Borde inte åtminstone det faktum att antalet lediga jobb minskar och antalet arbetslösa ökar vara skäl för regeringen att överväga några extra åtgärder också för Västerbotten? Ett tillmötesgående av det krav som för några veckor sedan framfördes på den socialdemokratiska årskongressen i Skellefteå på inrättande av ett statligt investeringsbolag, AC-Invest, vore ett sätt att skapa förutsättningar för utveckling. Jag frågar: Finns det inga planer i departementet på att försöka medverka till att lediga jobb som nu i ökad utsträckning annonseras ut i Sydoch Mellansverige kan flyttas till orter i t.ex. Västerbotten, där så många arbetslösa väntar på jobb? Har vår regionalpolitik, som vi hade många anledningar att glädjas åt under de första sex åren på 1970-talet, nu helt kapsejsat?

Herr talman! Arne Nygren ger själv belägg för att den ekonomiska politik som vi har fört nu börjar ge ett positivt resultat för landet i stort och för Västerbotten. Detta är det centrala, att vi får i gång ekonomin efter de dåliga åren fram till 1976, då man lastade på för mycket för att kunna behålla konkurrenskraften. Nu börjar svenskt näringsliv åter kunna konkurrera. Det är en central punkt att utgå ifrån i denna debatt. Arne Nygren frågar vad regeringen gör för att kunna möta de problem som finns i Västerbottens län. Det är naturligtvis riktigt att situationen i Norrlandslänen är besvärlig. Det har jag aldrig stuckit under stol med. Jag har flera gånger från talarstolen här i kammaren påpekat denna besvärliga situation. Vill Arne Nygren höra det än en gång så må det vara hänt. Norrbotten har alldeles specifika problem, och Västerbotten har också svårigheter. Antalet arbetslösa har inte minskat så som det har gjort i många andra län. Däremot, Arne Nygren, har ändå antalet lediga jobb ökat om man jämför siffran från mars 1978 med siffran från mars 1979. Det rör sig om en uppgång från 603 till 716. Så även härvidlag är det en förbättring i förhållande till läget för ett år sedan. Vi har onekligen gjort en hel del för att förbättra situationen i Västerbotten. Det tror jag Arne Nygren vid närmare eftertanke är beredd att hålla med om. På de punkter som nu är aktuella pågår ju branschutredningar som ännu inte är klara. Det är mycket besvärliga sådana. Jag tror inte att Arne Nygren har något recept för hur problemet med överkapaciteten inom skogsmaskinindustrin skall lösas. Arbetet med detta fortsätter. Här har man också att ta hänsyn till andra arbetsmarknadssvaga områden i vårt land, exempelvis i Gävleborgs län. Arbetet med dessa problem pågår, och jag hoppas att kunna presentera resultatet av det arbetet så småningom. En annan sak som också är av central betydelse för Västerbotten är naturligtvis den förändring som sker inom skogsindustrin. En strukturförändring är på gång inom NCB. Det är ännu för tidigt att i konkreta termer redovisa hur utfallet blir av de åtgärder som nyligen har beslutats av regering och företag. En sak är ändå klar: När det gäller bl.a. Hörneforsområdet, som Arne Nygren nämnde, har jag personligen aktivt gått ut och sagt att man skall göra förberedelser för att få nya lokaler för att något differentiera i en i dag mycket ensidig arbetsmarknad. Det tror jag har fundamental betydelse. Där var jag ute mycket tidigt, och jag hoppas att det skall följas upp på lokal nivå. I vad sedan gäller de mera allmänna åtgärder som Arne Nygren tar upp, så är det självklart att de har sin effekt, som jag säger i svaret, för Västerbotten och kommunerna där uppe såväl som för alla andra delar av vårt land. Finns det resurser så kan man på regional och lokal nivå gå in och hjälpa upp ungdomssysselsättningen, som ju bl.a. berörs i den här interpellationen. Det 18-punktsprogram som nyligen presenterades har konkretion och stor betydelse för framför allt det kommande läsåret 1979/80. När det gäller regionalpolitiken, som Arne Nygren frågar om i sitt inlägg, så säger han att den gick bra i början på 1970-talet. Nu skulle den emellertid gå sämre. Ja, Arne Nygren, det är väl en naturlig konsekvens om vi skall vara litet ärliga mot varandra. Om man har en expansion i näringslivet av det slag som vi hade under 1960-talet och under de allra första åren på 1970-talet och om man har en tillväxt i produktionen kan man naturligtvis diskutera att förlägga filialer till regioner som har svårigheter med sin sysselsättning. Det ger naturligtvis ett betydligt bättre utgångsläge än det vi haft under åren 1976, 1977 och 1978 — och som vi alltjämt har — då det i stället varit fråga om att trygga sysselsättningen exempelvis på orter inom skogslänen. Under dessa år har det gällt att genom olika insatser från statens sida klara sysselsättningen. Arbetsmarknadspolitiken har under dessa år varit mer intensiv än kanske under något tidigare skede. Jag kan därför inte förstå att det finns anledning till någon kritik på den punkten. Nu står vi, som jag sade tidigare, inför en konjunkturvändning, och förhoppningsvis skall vi på nytt få en tillväxt inom näringslivet. Därför har jag i ett tidigt skede haft överläggningar bl.a. med Industriförbundet för att få en tidig start när det gäller ett vidgat utnyttjande av offertprincipen, som det talas om i den regionalpolitiska proposition vilken nu ligger på riksdagens bord för behandling. Här finns det naturligtvis möjligheter att återigen flytta sysselsättning från expansiva områden till sådana som har problem. Det hoppas jag skall kunna ske genom de förslag som nu föreligger. Även i den industripolitiska propositionen föreslås vidgade ramar för insatserna i Västerbottens län. Det föreslås ett påslag med 300 milj.kr. till utvecklingsfonderna just för att främja nyetablering och skapa ny sysselsättning. Jag skulle kunna räkna upp fler åtgärder, men redan det jag nu nämnt visar väl klart, Arne Nygren, att regeringen har varit aktiv. Det har getts resurser för att trygga sysselsättningen även i det här området. Arne Nygren frågade om inte regeringen är beredd att göra extrainsatser i det här länet. Han talade därvid bl.a. om Sorsele. Men det är ju just vad vi har gjort. Vi har kommit med Vindelälvspaketet, som man i åratal har väntat på. Det innebär att man till detta län har gett bidrag som går utöver de vanliga, just för att stödja sysselsättningen i den här dalgången. Arne Nygren tog i sitt anförande upp några speciella företag. När det gäller Volvo BM har koncernen sagt att man skall trygga sysselsättningen för dem som kommer att beröras av en neddragning på skogsmaskinsidan. Jag vidhåller att det på detta område i dag finns en stor överkapacitet som vi måste göra någonting åt. Företaget har alltså uttalat att inga anställda skall behöva få problem när det gäller sysselsättningen. Inte heller när det gäller Scharins och Klemensnäs skall vi ha gett besked, säger Arne Nygren. Detta är klart felaktigt. Vi har här gett ett stöd på 5 milj.kr. i avvaktan på en lösning av det besvärliga problemet att finna en ny produkt för det företaget. Arne Nygren vet lika bra som jag att det inte finns någon given marknad för den träplatta som man här diskuterar. Inom träplatteindustrin har man mycket besvärliga branschproblem. Vad beträffar Norrlands Ytong vill jag bara framhålla att det i svaret sägs att marknaden har sviktat för just den här aktuella enheten. Att det sedan finns expansionsutrymme på andra håll har aldrig bestritts. Däremot har man inte flyttat sysselsättning från detta område till något sydligt län. Det är de informationer som mina handläggare har fått fram. Jag kan inte tro annat än att det är riktiga uppgifter, och därför har jag svarat som jag har gjort på den punkten.

Herr talman! Först en liten kommentar till siffrorna över lediga jobb. Jag vet inte om man har olika statistik i departementet och i länsarbetsnämnden i Västerbotten, men i februari månad hade länsarbetsnämnden 722 lediga jobb och i mars 716. Det går inte att komma ifrån att det är ett minus. Antalet arbetslösa i Västerbotten ökade från februari till mars med 73 och från mars i fjol med 246. Det är de siffror jag har fått på länsarbetsnämnden i Umeå. Sedan inleder arbetsmarknadsministern med ett märkligt resonemang. Han gör gällande att den ekonomiska politik som fördes i början på 1970-talet skulle vara anledningen till de problem vi nu har. Vi hade en hygglig uppgång fram till 1976, då den borgerliga trepartiregeringen tillträdde. Sedan har det gått utför. Västerbotten har sedan 1976 förlorat 2500 jobb i gruvoch tillverkningsindustrin. Det är en utveckling som vi inte varit vana vid tidigare. Vi vet också, vilket arbetsmarknadsministern kan läsa i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 21, att vi under perioden 1972-1973 i vårt land kunde inregistrera 3 miljoner flera arbetstimmar. Plus tre miljoner! Sedan den borgerliga regeringen kom till och fram till det att betänkandet skrevs har antalet arbetstimmar minskat med 4 miljoner. Det måste vara något som inte stämmer i arbetsmarknadsministerns resonemang. Jag trodde att arbetsmarknadsministern skulle ta tillfället i akt att rätta till uppgifterna om Ytong och säga att eftersom uppgifterna för underlaget tydligen inte är de riktiga och eftersom man här tycks ha ökat sysselsättningen på det ställe dit man flyttat produktionen, skulle arbetsmarknadsministern också vara beredd att ta upp ett resonemang med företaget. Tänk vad det skulle betyda om arbetsmarknadsministern kunde få ledningen att överlåta företaget i Skelleftehamn till de arbetare och tjänstemän som blivit lovade att få överta företaget för en krona! Dessa säger att de kan överta företaget eftersom de anser att det finns tillräckligt underlag för att klara produktion och sysselsättning här uppe. I stället blir nu 80-talet människor friställda, därför att företaget vill flytta produktionen och därmed jobben 75 mil söderut, vilket regeringen inte tycks se sig ha någon möjlighet att förhindra. I Klemensnäs finns produktionen. Där finns den platta som man nu slåss om mellan olika intressenter. Klemensnäs har därvidlag en viss förtur. Debatten om denna fråga kommer att äga rum på onsdag, varför jag inte skall föregripa denna. Här är det dock mera en fråga om vilja från regeringens sida.

Arbetsmarknadsministern sade ingenting om de flickor vid tekoföretagen som brottas med mycket stora problem. Man ser den ena efter den andra i tysthet försvinna från jobben. I Hörnefors skulle jag trösta de drygt 500 arbetarna och tjänstemännen med att de kanske får ett industrihus, där 10-15 eller möjligen 50 av de 500 kan få jobb. Det är föga tröst att komma hem med. Jag är ledsen för att det i svaret inte fanns mera av substans. Arbetsmarknadsministern känner ju till att vi i Västerbotten har en mycket låg förvärvsfrekvens. Medan denna i Stockholm i det närmaste är 75 96 är den drygt 68 96 i Västerbotten. Vi har ungefär tre gånger så hög arbetslöshet som man har i Stockholm och procentuellt fem gånger så många i beredskapsarbete. Det var närmast mot den bakgrunden jag ställde den fråga som arbetsmarknadsministern förbigick. Jag upprepar denna: Finns det i departementet inga planer på att försöka medverka till att lediga jobb, som i ökad gred annonseras ut i Mellansverige och Sydsverige, flyttas till orter i t.ex. Västerbotten, där många arbetslösa väntar på jobb?

Herr talman! Först några ord om arbetsmarknadsstatistiken. Jag jämförde här mars 1978 med mars 1979. Det intressantaste är alltid att kunna konstatera om någon förändring skett i förhållande till tidigare år. Jag kom då fram till att antalet lediga jobb i mars 1978 var 603, medan det nu är 716 som Arne Nygren här påpekade. Det är alltså en uppgång med 100 lediga jobb sedan föregående år. Det är en klar trendbrytning som inträffat sedan marsmätningen 1978. Men när det gäller antalet sysselsatta tycker jag, herr talman, att det är värt att påpeka att det i dag är flera sysselsatta i Sverige än det någon gång varit tidigare. Inte heller detta är helt ointressant att nämna. Sedan några ord om utvecklingen fram till 1976. Vad jag sade var att kostnadsläget fram till denna tidpunkt gått så i höjden att svenskt näringsliv inte hade någon konkurrenskraft, i varje fall inte i den grad att vi kunde hålla produktionen uppe. Vi tappade marknader och fick mycket allvarliga strukturproblem. Nu har vi lyckats få konkurrenskraften tillbaka, vilket, som jag sade, är en grundförutsättning för att uppnå trygghet i arbetet. Jag tror inte att Arne Nygren kan bestrida detta. Interpellanten påstår att Ytong skulle ha flyttat sin produktion från Skelleftehamn till mellersta och södra Sverige. Jag har ingenting emot att omedelbart ta kontakt för att undersöka hur det förhåller sig med den saken. Om det i enlighet med vad Arne Nygren här påstår finns förutsättningar för en ändring, är det klart att vi skall resonera om saken. Någon sådan information har vi hittills emellertid inte lyckats få fram. I sådana här sammanhang har jag etableringsdelegationen till min hjälp, vilket Arne Nygren mycket väl vet om. Vad beträffar Scharins och Klemensnäs vill jag säga att det inte som Arne Nygren påstår pågår ett slagsmål om att få investera i den nya plattan. Om så vore fallet, kan jag försäkra Arne Nygren att denna fråga varit ur världen för länge sedan. Vi har verkligen en het vilja att hjälpa till. Vi har haft rader av överläggningar med olika intressenter för att få denna fråga avklarad, men hittills har detta inte varit möjligt. Vi har gjort vad vi kunnat för att hjälpa företaget i denna krissituation under viss tid för att företaget skulle få rådrum att fundera över hur problemen skall lösas. Om vi kunde få fram en investering i Scharins vore ingen gladare än jag. Jag tycker att det vore av värde om vi kunde komma fram till en etablering just där uppe. Herr Nygren sade att jag inte gav några besked utöver meddelandet om extra resurser till Vindelälvsdalen, något som vi väntat på under en rad socialdemokratiska regeringsår ända från 1967, då man ändå hade chansen att efter de löften som då gavs satsa extra där uppe. Detta skedde emellertid inte under alla dessa år, men nu har det skett. Det är ändå något positivt, som jag vet också uppfattas som positivt ute i dessa kommuner. Jag pekade ändå på en rad andra punkter, Arne Nygren. Det var resurssatsningar i mångmiljonklassen för att hjälpa sysselsättningen och industrin i Västerbottens län, men vill Arne Nygren inte höra på det örat är det svårt att övertyga. Men läs gärna min första replik i protokollet, så kommer Arne Nygren att se att de förslag från regeringens sida som jag nämnde om ger mycket pengar som kan bidra till tryggheten och sysselsättningen i Västerbottens län. Slutligen kan jag notera att när Arne Nygren tar i här och menar att han inte har fått några besked, så finns det inte heller från Arne Nygrens eller från socialdemokraternas sida något förslag som kan bidra till att förbättra sysselsättningsläget i det här länet. Arne Nygren talar om inrättandet av ett investmentbolag, men det innebär inte nya företag eller nya jobb. Det behövs idéer och konkreta projekt att satsa på. Ta fram dem så skall vi arbeta på dem tillsammans. Jag lovar att då kommer också industrioch arbetsmarknadsdepartementen att se till att medel finns. Det är alltså de konkreta förslagen som måste prövas.

Herr talman! Den jämförelse som vi gjorde när det gäller statistiken är tydligen något vilseledande. Jag jämför naturligtvis med föregående månad. Arbetsmarknadsministern går ett år tillbaka, och då kan det måhända bli ett plus med 100 lediga jobb. Vid en sådan jämförelse borde arbetsmarknadsministern även ha sagt att under samma tid antalet arbetslösa ökade med 246. Då skulle bilden bli något fullständigare. Vi skall inte tvista om de frågor som vi nu tagit upp i några replikskiften. Statsrådet säger att konkurrenskraften börjar komma tillbaka. Jag hoppas att vi skall kunna utläsa det i sysselsättning under det här året. Alltjämt pekar siffrorna neråt för Västerbotten, medan de något försiktigt pekar uppåt för landet i övrigt. Jag tycker att-detta borde ha föranlett arbetsmarknadsministern att säga att regeringen nu, liksom man gjort i Norrbotten, med särskilda åtgärder skall ta itu med Västerbotten. Jag tror att ett sådant besked från regeringen skulle vara av värde. Vidare säger statsrådet, och där skall jag sluta, att jag inte presenterat annat än vårt krav på ett investmentbolag. Här vill jag säga att vi socialdemokrater i Västerbotten i samband med vår årskongress ägnade större delen av den ena dagen just åt frågan: Vad kan vi göra för att öka sysselsättningen i Västerbotten? Under det rådslaget, som pågick under många timmar och med 350 deltagare, fick vi fram ett mycket stort antal uppslag till sysselsättningsfrämjande åtgärder i vårt län. Direkt efter kongressen gick var och en ut med 100 inbjudningar till länsinvånarna, totalt till 35 000 hushåll. Invånarna i länet inbjöds att medverka i en aktivitet som gick ut på idégivning till ny sysselsättning. I dagarna går vi ut med en trycksak till alla hushåll i Västerbotten, där vi säger: Kom med och ge uppslag till vad vi kan göra för att skapa ny sysselsättning i vårt län. Jag kan då säga att vi inte kommer att sakna uppslag. Det gäller bara att få samhällets stöd, så att vi kan arbeta vidare på dem. Inbjudningarna till de 35 000 hushållen har redan resulterat i flera hundra mycket värdefulla uppslag. Lokala och regionala aktiviteter av det här slaget borde vi ha litet runt om i landet. Då skulle vi kanske nå resultat. Men för att kunna ta itu med sådana aktiviteter gäller det att man kan känna att regeringen är beredd att ge allt stöd, så att åtgärderna också kan omsättas i praktiskt-politiskt handlande.

Herr talman! Per Unckel har frågat mig varför regeringen underlåtit att för riksdagen redovisa de lägre kostnader för SK 38/A 38 som enligt hans mening uppenbarligen nu är de mest aktuella och relevanta. Per Unckel har upprepat den fråga han ställde till mig den 6 mars i år och som jag utförligt besvarade i denna kammare i en debatt med Per Unckel den 20 mars. Vad beträffar de 300 milj.kr. som skulle sparas vid en samordning av marinens och flygvapnets anskaffning av sjömålsrobotar ber jag att få hänvisa till de detaljerade svar jag lämnade Per Unckel i denna debatt. Något erbjudande om en rabatt på 200 milj.kr. för flygplan SK 38/A 38 har inte inkommit till regeringen.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min fråga. Samtidigt ber jag både herr försvarsministern och talmannen om tillgift för att jag har ställt en likartad fråga igen, och jag försäkrar att från min sida skall debatten inte pågå i fullt så många repliker som när försvarsministern och jag sist hade anledning att mötas. Jag måste medge att jag är litet förvånad över det svar som försvarsministern har gett på denna förnyade fråga. Det är faktiskt inte samma fråga, utan det är en fråga som är ställd med anledning av att vissa av de uppgifter vi då diskuterade här i kammaren nu har blivit bekräftade av det företag som har erbjudit regeringen den prisreduktion som föregående och denna debatt faktiskt gäller. De uppgifter som företaget har meddelat offentligt, bl.a. i en artikel i Svenska Dagbladet, har man också senare bekräftat vid en personlig kontakt som jag haft med företaget. Enligt företagets mening har alltså de ursprungliga SK 38/A 38-priserna i två omgångar reducerats med sammanlagt 500 milj.kr. Försvarsministern hänvisar i sitt svar till mig i dag dels till de anföranden han höll i vår föregående debatt, dels till att något ytterligare erbjudande om rabatt på 200 milj.kr. inte inkommit till regeringen. I det första hänseendet måste försvarsministern väl mena den del av debatten där han sade: ”Något underlag för att det hela skulle kunna bli ett antal hundra miljoner billigare genom en sjömålsrobotoffert har regeringen inte haft.” Mera exakt har försvarsministern inte uttryckt sig. På den punkten hävdar alltså företaget att man har erbjudit regeringen en uppgörelse som kunde ha inneburit ytterligare besparingar. Är det möjligen i uttrycket ”något underlag” som knuten till vår oenighet ligger? Har det eller har det inte, Lars De Geer, inkommit några som helst erbjudanden, muntliga eller skriftliga, till någon i regeringen om ett lägre pris i detta hänseende? Som svar på den andra frågan säger alltså Lars De Geer: ”Något erbjudande om en rabatt på 200 milj.kr. för flygplan SK 38 A 38-paketets pris med ytterligare 200 milj.kr.” Det är möjligen så att något erbjudande om prisreduktion på själva flygplanet inte har inkommit till regeringen. Det har jag heller aldrig någonsin hävdat. Frågan är emellertid: Har något ytterligare erbjudande om reduktion på paketet SK 38/A 38 med vapen, muntligen eller skriftligen kommit till regeringen, försvarsministern, statsministern eller någon annan som möjligen har kunnat tjäna som mottagare av sådana meddelanden från företaget? Försvarsministern vill väl ändå inte anklaga ledningen för Saab-Scania för att medvetet och offentligen gå ut med falska uppgifter i en debatt som trots allt gäller framtiden för den svenska flygindustrin.

Herr talman! Jag vill svara Per Unckel att man måste ha vissa pretentioner på vad för slags erbjudande det rör sig om och hur det överlämnas för att en regering skall kunna godkänna det som ett meddelande. När det gäller de här 200 miljonerna — ett belopp som hela paketet skulle kunna reduceras med och som Per Unckel kryptiskt antyder att vi i något sammanhang borde ha fått besked om — vet inte jag den dag som i dag är vilket belopp Per Unckel talar om. Jag konfererade i går med chefen för försvarets materielverks flygavdelning. Han visste inte vilket belopp som avsågs. Jag har förhört mig med försvarsdepartementets personal om huruvida och i vilket sammanhang vi skulle ha fått meddelande om någon sådan generell rabatt. Ingen där visste vilket belopp som avsågs. Jag har svårt att föreställa mig att man vid en affär där det rör sig om så många miljarder som i fråga om detta attackplan kan dra slutsatsen att vi erbjudits rabatt på grundval av rykten eller samtalsvis framförda påståenden. För att regeringen skall kunna utgå från att vi fått ett erbjudande om en rabatt måste vi rimligtvis ha fått ett sådant skriftligt eller per telex till försvarsdepartementet. I det här fallet har varken försvarsdepartementet eller försvarets materielverk fått något sådant erbjudande.

Herr talman! Varken i denna eller i tidigare debatter med försvarsministern om den här frågan har jag hävdat att det överbringats några skriftliga erbjudanden. Men erbjudanden kan överbringas i andra former och ändå vara precis lika bindande, t.ex. om de framförs muntligen — det vet säkert försvarsministern som har sysslat med den här typen av verksamhet i andra sammanhang. Till skillnad från vad som varit fallet vid de tidigare meningsutbyten vi haft i frågan säger nu försvarsministern att man skall ha pretentioner på sättet att meddela ett sådant erbjudande. Av detta förstår jag att det uppenbarligen ändå har framförts erbjudanden av ett slag som försvarsministern tidigare har förnekat. De uppgifter jag talar om, herr försvarsminister, är de som chefen för Saab-Scanias flygdivision har bekräftat i Svenska Dagbladet att han lämnat till regeringen. Jag talar alltså inte om formen för överlämnandet, utan om att han framfört att regeringen haft möjlighet att få det totala priset sänkt med 500 milj.kr. Nu är det uppenbarligen så att försvarsministern och/eller hans medhjälpare har hört detta sägas. Och då blir min nästa fråga: Vilka slutsatser har försvarsministern dragit av detta? Har försvarsministern tacksamt tagit emot uppgiften om att han kan pressa bort praktiskt taget hela beloppet 600 milj.kr., med vilket SK 38/A 38 av överbefälhavaren anses ligga över den lägre planeringsnivån, och därmed skapa bättre förutsättningar för att vi i Sverige faktiskt skall kunna utveckla ett flygplan som det svenska flygvapnet behöver? Nej, försvarsministern drar inte några sådana slutsatser, utan han väljer att för riksdagen förtiga att de här uppgifterna över huvud taget har lämnats. Men så gör man inte, herr försvarsminister, om man har något intresse av att slå vakt om den svenska flygindustrins framtid.
Herr talman! Jag bestrider, Per Unckel, att jag fått något meddelande om dessa 200 miljoner. Jag har inte fått något sådant vare sig skriftligen eller muntligen. Det har inte framförts något sådant meddelande till försvarsdepartementet och mig veterligt inte heller till försvarets materielverk.

Herr talman! Nu måste vi, herr försvarsminister, klara ut vad som är sagt och vad som inte är sagt, bortsett från detta med pretentioner på kvalitet och former för hur det här meddelandet framförts. Har det till någon i regeringen eller till försvarets materielverk i någon form framförts att priset för SK 38/A 38 skulle kunna reduceras i enlighet med vad jag skisserat i min fråga —ja eller nej?

Herr talman! Georg Åberg har frågat mig, om de militära myndigheterna kan medverka till att yrkesfiskarna som vållas förluster på grund av att de får utländsk krigsmateriel i sina redskap, får dessa förluster ersatta av det land varifrån materielen kan härledas. Det har förekommit och förekommer alltjämt att föremål som tillhör vår försvarsmakt finns på sådana platser att de kan orsaka skador på fiskeredskap. Militära myndigheter medverkar vid reglering av anspråk på ersättning för sådana skador. Försvarets civilförvaltning kan utge viss ersättning av billighet eller som bärgningslön eller skadestånd. Det är naturligt att militära myndigheter medverkar vid reglering av ersättningsanspråk, som grundar sig på den svenska försvarsmaktens verksamhet. Detta naturliga samband föreligger inte i fråga om anspråk med anledning av utländsk militär verksamhet. Det är ändå rimligt att våra militära myndigheter i viss utsträckning medverkar även i dessa fall. Jag tänker då på fall när det behövs militära fackkunskaper för att exempelvis identifiera eller oskadliggöra utländsk militär materiel. I övrigt är det inte en uppgift för våra militära myndigheter att medverka till att yrkesfiskare får ersättning av annan stat för skador som har orsakats av den statens militära verksamhet.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min fråga. Jag kan verifiera de goda förhållanden som på det här området råder mellan de militära myndigheterna och fiskarna. Det är riktigt att de militära myndigheterna ofta hjälper till. Men kvar står tyvärr det tråkiga faktum att det då och då händer att fiskarna får minor eller andra militära föremål av utländskt ursprung i sina redskap. När sådant händer får fiskarna själva stå för kostnaderna. Man kan anföra en hel del exempel. I handen har jag en redogörelse för ett fall. Det rör sig om en relativt liten summa, 5 000 kr., som fiskelaget förlorade. Fiskelaget var i förbindelse med västkustens örlogsbas som i sin tur vidarebefordrade ärendet till försvarets civilförvaltning, som så småningom meddelade fiskelaget att man inte kunde hjälpa till med någon ersättning, eftersom det här var fråga om en tysk mina. Det är tråkigt att det skall vara på det sättet, och jag är litet grand missbelåten med den allra sista meningen i försvarsministerns svar, där det sägs att de militära myndigheterna inte på något sätt kan medverka till att yrkesfiskarna får ersättning, då det rör sig om skador som har orsakats av en annan stats militära verksamhet. Jag skulle gärna ha sett att det hade funnits en liten fingervisning om hur fiskarna skall gå till väga för att komma till rätta med de här problemen. För inte länge sedan förlorade ett fiskelag 25 000-30 000 kr., och vart man än vänder sig får man svaret att det inte finns någon möjlighet att hjälpa, därför att det rör sig om utländska militära myndigheters aktioner. Jag vill fråga försvarsministern: Har man inte på försvarsdepartementet eller på militärt håll, då den här frågan aktualiserats gång på gång, diskuterat fiskarnas möjligheter att få ersättning, så att de slipper att ensamma ta de smällar som de här förlusterna innebär?

Herr talman! I likhet med Georg Åberg har jag uppfattningen att det är angeläget att i möjligaste mån förhindra att människor och miljö utsätts för skador eller ekonomiska olägenheter i samband med att ammunitionseffekter påträffas. Även om det är uppenbart att ersättning, enligt de regler som gäller internationellt, inte kan utgå för vissa skador, kan ju fiskare, deras organisationer och fackmyndigheter söka finna lämpliga lösningar, exempelvis genom att arbeta fram konventionsförslag, skapa möjligheter för fiskare att försäkra sig och liknande. På den sista konkreta frågan vill jag svara Georg Åberg att under särskilt ömmande omständigheter har i gången tid viss ersättning utgått från svenska staten, även om skadorna har orsakats av utländska militära ammunitionseffekter. Det finns alltså möjlighet i vissa ömmande fall att få ersättning från svenska staten även då skador är orsakade av utländska ammunitionseffekter.

Herr talman! Jag skulle vilja skicka med försvarsministern den rekommendationen till försvarsdepartementet att man anstränger sig för att finna någon form för förhandlingar med de stater det gäller. Jag känner också till att det har funnits tillfällen då man har trätt in i ömmande fall. Men nog bör det finnas möjligheter för försvarsdepartementet att ta upp underhandlingar med berörda länder. Däremot är jag litet grand förvånad över att försvarsministern säger att fiskets organisationer skulle kunna arbeta fram konventionsförslag, som kan lösa de här frågorna. Det ligger väl knappast på fackliga organisationer att arbeta med konventioner i det mellanstatliga samarbetet. Det bör ändå ligga på regeringsplanet.
Herr talman! Jag avsåg att vi skall arbeta för att få fram förslag till konventioner från svensk sida. Jag vill vidare hänvisa till att det faktiskt finns en framställning från länsstyrelsen i Kristianstads län till regeringen om översyn av behovet av åtgärder för att förhindra skador av stridsgasladdad ammunition och om utredning om behovet av ersättning i samband med dylika skador. Framställningen har av regeringen remitterats till fiskeristyrelsen, som har samrått med försvarets forskningsanstalt och Sveriges fiskares riksförbund. Remissyttrandena har ännu inte kommit regeringen till handa. När de gör det finns det kanske ett bättre underlag för ett positivare svar på frågan.

Herr talman! Interpellationen 1978/79:159 om produktkontrollnämndens register m.m. har jag på grund av tidsbrist inte kunnat besvara inom föreskriven tid. Enligt överenskommelse med interpellanten Maj Britt Theorin kommer svar att lämnas den 21 maj.
Herr talman! Märta Fredrikson har interpellerat mig om beredskapen mot oljekatastrofer. Jag får meddela att enligt överenskommelse med interpellanten kommer svar att lämnas måndagen den 7 maj.

Herr talman! Ella Johnsson har frågat mig när regeringen kommer att fatta avgörande beslut om uppförande av en anläggning för slutbehandling och förvaring av miljöfarligt avfall. Genom beslut av riksdag och regering år 1975 har ansvaret för insamlingen av det miljöfarliga avfallet lagts på kommunerna, och ansvaret för det slutliga omhändertagandet har lagts på det samhällsägda företaget Svensk Avfallskonvertering AB. För att klara den uppgiften har SAKAB planerat att uppföra en central behandlingsanläggning för miljöfarligt avfall på fastigheten Norrtorp, som ligger inom Kvarntorpsområdet i Kumla kommun. Koncessionsnämnden för miljöskydd lämnade i december 1978 tillstånd till SAKAB att uppföra och driva ifrågavarande anläggning i Norrtorp. Beslutet har överklagats till regeringen av statens naturvårdsverk m.fl. I besvären ifrågasätter naturvårdsverket den valda lokaliseringen. Kumla kommun och länsstyrelsen i Örebro län, vilka tidigare har tillstyrkt planerna att förlägga anläggningen till Norrtorp, har nyligen beslutat att i yttrande över besvären nu avstyrka denna lokalisering. Med hänsyn främst till kommunens och länsstyrelsens ändrade inställning anser regeringen att alternativ till den planerade utbyggnaden i Norrtorp bör prövas. Regeringen kommer därför att tillkalla en särskild utredare, som får i uppdrag att studera alternativa platser där ett uppförande av SAKAB:s centrala behandlingsanläggning framstår som möjlig. Ett av de alternativ som utredaren bör studera bör vara Stora Vika i Nynäshamns kommun, där Cementa AB har föreslagit att förbränning av miljöfarligt avfall skall ske i företagets nedläggningshotade cementfabrik. Eftersom de tekniska och ekonomiska villkor som kan erbjudas av Cementa är av avgörande betydelse för möjligheterna att genomföra detta alternativ, bör i utredningsuppdraget ingå att genom förhandlingar med Cementa klarlägga dessa villkor. Enligt regeringens uppfattning är det mycket angeläget att en central behandlingsanläggning för miljöfarligt avfall kan tas i drift i vårt land så snart som möjligt. Utredaren skall därför arbeta skyndsamt. För att ta hand om det miljöfarliga avfallet i avvaktan på att en sådan anläggning blir färdig får SAKAB tillgripa temporära åtgärder, såsom lagring och utnyttjande av utländska behandlingsanläggningar. SAKAB kommer att tillföras de resurser som behövs för att klara de krav på att ta emot avfall som ställs från kommunernas sida. Med hänsyn härtill kan en viss senareläggning av den centrala behandlingsanläggningens färdigställande inte åberopas av kommunernas för att dröja med att ta ansvaret för insamlingen av avfallet.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

En viss senareläggning av den centrala behandlingsanläggningen och dess idrifttagande kan därför inte utgöra något skäl för kommunerna att dröja med att organisera och genomföra insamlingen av avfallet.

Herr talman! Märta Fredrikson har frågat kommunministern om det finns klart utarbetade evakueringsplaner för de områden där vi har kärnkraftverk och om dessa i så fall är tillgängliga för allmänheten. Ulla Tillander har frågat kommunministern om han ämnar ta initiativ för att påskynda upprättandet av en evakueringsplan som berör bl.a. Malmö-Lund-Landskrona och mellanliggande orter samt en effektiv information om de åtgärder som kommer att vidtagas i händelse av en katastrofsituation vid Barsebäck. Frågorna har överlämnats till mig. Jag avser att besvara dem i ett sammanhang. Länsstyrelsen i det län där det finns kärnkraftverk ansvarar enligt lag för att det finns en beredskapsplan för det fall en olycka med stora utsläpp av radioaktivitet skulle inträffa. Strålskyddsinstitutet biträder länsstyrelserna med råd och anvisningar både vid upprättandet av beredskapsplanerna och vid en eventuell olycka. Vid strålskyddsinstitutet finns en beredskapsnämnd mot atomolyckor med experter från olika fackområden. I händelse av en olycka kallas experter från nämnden till en förberedd kontaktcentral vid strålskyddsinstitutet för att stå i ständig förbindelse med den berörda länsstyrelsen. Om en kärnkraftsolycka skulle inträffa finns planerade beredskapsåtgärder som automatiskt träder i kraft för att skydda allmänheten mot eventuella utsläpp av radioaktivitet. Det är bl.a. fråga om information till den berörda befolkningen, larm till länsstyrelsen, polisen, brandförsvaret, kustbevakningen och strålskyddsinstitutet. Mätningar av radioaktiv strålning i omgivningen startar omedelbart. Beredskapsåtgärderna övas regelbundet. Strålskyddsinstitutet och civilförsvarsstyrelsen ser f. n. över beredskapsplanläggningen och kommer att föreslå en rad åtgärder för att göra beredskapen effektivare. Det är naturligtvis nödvändigt att beredskapen mot kärnkraftsolyckor är så bra som möjligt. De beredskapsplaner som upprättats bör därför liksom hittills ses över och prövas med jämna mellanrum. Som tidigare har anmälts till riksdagen i den energipolitiska propositionen, kommer regeringen därför att ge strålskyddsinstitutet i uppdrag att se över och redovisa organisationen och resurserna när det gäller beredskapen mot olyckor i kärnkraftverk. Arbetet skall göras i samråd med berörda länsstyrelser. Översynen och redovisningen skall särskilt behandla hur befolkningen skall informeras och hur en evakuering av den berörda befolkningen kan ske. Strålskyddsinstitutets uppdrag omfattar också inventering och redovisning av resurserna i vad gäller personal, utbildning och instrumentering.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

Utvidgade resurser måste ställas till länsstyrelsernas förfogande. Att så också kommer att ske nar jag gott hopp om när jag läser följande passus i statsrådets svar: ”Strålskyddsinstitutet och civilförsvarsstyrelsen ser f. n. över beredskapsanläggningen och kommer att föreslå en rad åtgärder för att göra beredskapen effektivare.” Att bedömningen av denna fråga numera svängt kan jag ge ett annat exempel på. I Malmö kommunfullmäktige ställde en centerledamot en interpellation beträffande en utrymningsplan för Malmö i händelse av en olycka vid kärnkraftverket i Barsebäck. Denna gång fick interpellanten ett positivt svar av det socialdemokratiska kommunalrådet. Det var också en omsvängning, eftersom samma interpellation tidigare hade fått ett negativt svar. Det visar också på en tillnyktring inför riskerna. Harrisburgsolyckan har verkat som en kusligt skrällande väckarklocka. De gränser som hittills varit planeringsradien, två resp. tio kilometer, är uppenbarligen tämligen godtyckligt valda. Katastroftillbudet i Harrisburg levandegjorde kunskap som vi redan hade eller åtminstone borde ha haft. Av två rapporter, som lämnades till energikommissionens expertgrupp för säkerhet och miljö, framgår det att riskområdet är ända upp till fem mil och att antalet dödsoffer hänger samman med hur snabbt man kan evakuera det område som berörs. Barsebäcksverket placerades så, man skulle knappast göra det felet i dag, att det ger många stora städer, Malmö, Lund, Landskrona, Eslöv — för att inte tala om Köpenhamn -— ett utsatt läge. Här kräver nu alltmer medvetna och om kärnkraftens risker alltmer initierade människor att konkreta, utarbetade planer görs upp och presenteras. Man kan inte negligera folkviljan i längden. Jag utgår från att problemen med Barsebäcksverkets unika placering är väl kända. Detta gör inte planeringen vid en stor katastrof lättare. Också det är människor väl medvetna om. Här föreligger många frågetecken, som det finns anledning att återkomma till. Det är viktigt att en planering kommer till stånd och att den blir känd för dem som berörs av den. I Skåne har vi i vinter upplevt katastrofsituationer genom flera snöstormar, vilket har lärt oss hur påfrestande den hårda verkligheten är för katastrofplaneringar. Jag hoppas att det går att planera, men jag vill ändå fråga om jordbruksministern tror att sådana effektiva planer för hundratusentals människor kan fungera i verkligheten. I alla fall behöver resurser ställas till förfogande. Då tänker jag främst på problemen för dem som inte har bil, t.ex. åldringar och sjuka.

Herr talman! Också jag ber att få tacka herr statsrådet för svaret och instämmer i den positiva bedömning som Ulla Tillander har gjort. Jag skulle dock vilja ställa några frågor. Den arbetsplan som vi här har fått redovisad för oss ser jag som mera allmänt hållen. Min fråga är om det finns några klart utarbetade planer, som är väl kända för allmänheten. Där vill jag särskilt understryka orden väl kända för allmänheten. Jag läste nyss att LRF i Halland hade inbjudit till en informationsträff om beredskapsåtgärder i händelse av en olycka men att förvirringen blivit allt större ju mer man fått veta om reaktorhaveriet. Referatet gav oss en känsla av att de planer som det arbetats med inte varit realistiska, t.ex. att människorna skulle stänga in sig i sina hus och stänga till dörrar och fönster. Men husen är kanske inte så täta att det hjälper att stänga, och om de är det, hur klarar man då syretillgången för människor och djur, när man skall stänga både ventiler och allt annat? Enligt veterinärutlåtande överlever inte djuren så värst länge i ett väl tillslutet rum. Det är helt klart att reaktorhaveriet utanför Harrisburg — och kanske även det som inträffade i Barsebäck — har aktualiserat behovet av noggrant utarbetade planer för hur man skall klara sådana här händelser. Det som hände i USA visade att vi i centern har haft rätt när vi sagt att det inte finns några garantier för att ett reaktorhaveri inte kan inträffa. Verkligheten har visat att det som ansågs omöjligt dock kunde hända. Strålningen efter haveriet utanför Harrisburg var enligt amerikanska vetenskapsmän så stark att den gått igenom en betongvägg på en meters tjocklek. Speciellt utrustade helikoptrar uppmätte 0,33 millirem i luften över Harrisburg 25 km från kärnkraftverket. På marken vid Harrisburgs flygplats 3 km från kraftverket uppmättes 12 millirem. Även vid kärnkraftverk i normal drift utsätts befolkningen runt omkring verket för radioaktiv strålning. I dag är högsta tillåtna gräns 0,05 rem per person och år. Det går nu inte längre att inbilla någon att kärnkraftverk är ofarliga och till 100 96 ”vaccinerade” mot olyckor. Därför måste vi ha en god beredskapsplan, som är realistisk och som människorna känner till. Den skall ange för människorna i området hur de skall bära sig åt vid en olycka. Det skall finnas noggrant utarbetade utrymningsplaner, så att människorna vet vad de skall ta sig till. Dessa planer skall, som jag sade, finnas i hem, på arbetsplatser, på samlingsplatser och på övriga ställen där det kan vara befogat. Planerna skall också innebära att läkare och övrig sjukvårdspersonal har lämplig utbildning och tillräckligt med resurser. Det kan också finnas anledning för regeringen att försöka få till stånd en medicinsk expertgrupp på några personer som har speciella kunskaper och som kan rycka ut vid behov. Den här gruppen behöver inte bara ha Sverige som verksamhetsfält, utan den kan vara t.ex. nordisk. Avser här statsrådet att ta initiativ till en sådan grupp?
Herr talman! Jag vill erinra om att energipropositionen skrevs före Harrisburgsolyckan. Redan i propositionen aviserar regeringen sin avsikt att ge strålskyddsinstitutet i uppdrag att redovisa organisation och resurser för beredskap i händelse av olycka i kärnkraftverk. Beredskapsplanerna mot kärnkraftsolyckor innehåller en detaljplanering för de åtgärder som kan vidtas för befolkningen i området omkring kraftverket. Denna del av planeringen träder i kraft automatiskt vid ett larm. Som svar på det Märta Fredrikson sade om allmänhetens kännedom om planerna vill jag säga att planerna är offentliga för allmänheten. En informationsfolder har även spritts till allmänheten, och annonser har publicerats i dagspressen. När man informerar allmänheten om dessa frågor måste man — och det vill jag kraftigt understryka — göra en avvägning mellan å ena sidan behovet av att lämna en så fullständig information som möjligt och å andra sidan risken att man oroar människor onödigt mycket.
Herr talman! Det är bra att man inte vill oroa människor i onödan. Men beredskapen mot kärnkraftsolyckor kan liknas vid ett psykologiskt försvar. Vi har inte den beredskap som vi borde ha när det gäller detta psykologiska försvar. Människorna behöver ha information. Det är svårt att lämna denna information, men allmänheten måste få veta exakt vad den skall göra. Jag sade att det förekommer strålning från de kärnkraftverk som är i normal drift. De som arbetar i kraftverken utgör därför en riskgrupp. Varje anställd bär ständigt på sig en s.k. dosimeter som visar hur stark strålning han eller hon är utsatt för. En annan utsatt grupp är de människor som bor på ett visst avstånd runt omkring kärnkraftverken. Också de utsätts för radioaktiv strålning. Borde inte även denna grupp ha tillgång till en dosimeter? Har herr statsrådet funderat över den saken? Jag vill också fråga om statsrådet bevakar att de planer för evakuering som utarbetas verkligen blir tillräckligt realistiska och så väl kända att de kommer att göra avsedd nytta.
Herr talman! Enligt lagen om skyddsåtgärder vid olyckor i atomanläggningar är det länsstyrelsens ansvar att vidta lämpliga åtgärder för att minska konsekvenserna av en eventuell reaktorolycka. Vad beträffar Barsebäcksverket finns det en beredskapsplan utarbetad av länsstyrelsen i Malmöhus län, men den planen är alltså inte på långa vägar tillräcklig. Beträffande det statsrådet sade om att man inte i onödan skall oroa människor vill jag påpeka att den otrygghet man rent objektivt har anledning att känna försvinner inte och bör inte försvinna genom allmänna välvilliga försäkringar, vilka hittills gått ut på att betona kärnkraftens säkerhet. Barsebäck 1, som Märta Fredrikson nämnde, lämnade för kort tid sedan ett bidrag som eftertryckligt demonstrerade teknikens brister, nämligen då en stor generator gick varm, smälte ner och slungade vrakdelar på flera ton mot de tjocka betongväggarna, som dess bättre höll den här gången. Att något sådant sker trots de årliga avstängningarna för översyn är anmärkningsvärt. Det är sannerligen inte bara Harrisburg som ger anledning till eftertanke och begrundan. Oron är inte känslomässigt utan sakligt grundad. Utrymningsplaner måste till. Men man kan ändå fråga sig om inte utrymningsplaner för en befolkning som uppgår till nästan en miljon egentligen är orimliga. Men Harrisburg har visat att utrymningsplaner är nödvändiga. Paradoxen att det orimliga är nödvändigt visar påtagligt att det är kärnkraften som är orimlig.
Herr talman! Ulla Tillander nämner generatorhaveriet vid Barsebäck 1. Sådana generatorer finns vid en rad andra anläggningar, dvs. även sådana anläggningar som inte är kärnkraftsanläggningar. När det gäller säkerheten vid kärnkraftverken och sannolikheten för en kärnkraftsolycka har mycket omfattande utredningar gjorts både i Sverige och utomlands. En stor del av de utredningar energikommissionen gjorde om säkerhetsoch miljöfrågor behandlade just sannolikheten för olyckor. Kärnkraftinspektionens främsta uppgift är att se till att säkerheten vid kärnkraftverken är tillfredsställande, och inspektionen har gjort omfattande utredningar av frågan. Regeringen har redan tidigare varit observant på säkerhetsfrågorna och har därför i den energipolitiska propositionen föreslagit att särskilda medel skall anslås till kärnkraftinspektionen för att den skall kunna föreslå konkreta åtgärder just för att öka säkerheten vid kärnkraftverken.
Herr talman! Experterna har hittills vägrat att ta bl.a. energikommissionens varningar på allvar. Så när det gäller dén statistik över riskerna som statsrådet hänvisar till har man en känsla av att den betraktats mer som en teoretisk lek med statistiska sannolikheter än som allvar.

Herr talman! Statsrådet nämde säkerheten för människorna som arbetar vid kraftverken, men det gäller också säkerheten för människorna utanför kraftverken. Oron bland dessa människor kan inte stillas på annat sätt än att man sakligt tar upp frågan och ser till att människorna, så långt de själva förstår och förmår, vet hur de skall bete sig när det händer någonting —om det händer någonting. Jag frågade om det fanns en utrymningsplan för människor och djur. För bådadera behöver det finnas en så effektiv plan att den går att använda.
Herr talman! Jag vill bara tillägga att regeringen inom kort kommer att fatta beslut om den kommission som mot bakgrund av bl.a. Harrisburgsolyckan skall se över den svenska reaktorsäkerheten. Kommissionen skall också undersöka om det finns anledning att ändra de hittillsvarande bedömningarna av säkerheten och olycksriskerna vid kärnkraftverk.

Herr talman! Rune Torwald har frågat, vilka åtgärder jag överväger för att ge den bofasta befolkningen i fjällområdena bättre möjligheter att utnyttja snöskotrar och därmed också ge turisterna tillgång till en effektiv räddningstjänst. Georg Andersson har frågat om jag är beredd att överväga en ändring av gällande terrängkörningslag för att underlätta en rekrytering av personal bland ortsbefolkningen till fjällräddningsverksamheten. Jag tar upp de båda frågorna i ett sammanhang. Genom terrängkörningsförordningen den 15 juni 1978 avgränsades de fjällområden inom vilka terrängkörning är förbjuden också vintertid. Nyttotrafik av olika slag avses inte bli berörd av förbudet. I förordningen undantas bl.a. användning av skoter i trängande fall, t.ex. fjällräddning. Med stöd av förordningen har länsstyrelserna i fjällänen meddelat ytterligare undantag. På grund härav får fjällräddare, utan hinder av förbudet, köra inte bara vid utryckning utan också för rekognosering och inspektion. Ortsbefolkningen i Ammarnäs och Överumans dalgång och ortsbefolkning med jakteller fisketillstånd får också köra inom förbudsområde i viss omfattning. Generella undantag för annan ortsbefolknings fritidskörning har däremot inte lämnats. Jag har förståelse för frågeställarnas oro för fjällräddningen. Det är angeläget att fjällräddarna känner till snöförhållanden, isar, raviner och annat som ortsbefolkningen i dag har kännedom om. Omsorg om fjällräddningens behov skall emellertid inte behöva leda till att terrängkörningslagens syfte blir förfelat. Flera människor än tidigare är i dag, såvitt jag förstår, beredda att med skoter göra en insats i katastrofsituationer. Det är min förhoppning att fjällräddningen också i fortsättningen kommer att ha tillgång till lokalvana personer ur fjällbefolkningen. I inledningsskedet av tillämpningen av den nya terrängkörningslagen kan svårigheter uppkomma. Det måste emellertid enligt min mening vara möjligt att på grundval av de erfarenheter som görs komma fram till en tillämpning som innebär en rimlig avvägning mellan de olika intressen som här står emot varandra. En lagändring förefaller mig inte nödvändig för att få en sådan avvägning. Regeringen kommer att uppmärksamt följa hur skoterregleringen påverkar förhållandena i fjällvärlden i olika hänseenden.

Herr talman! Tack för svaret och för att det akuta problem som föranledde frågan löstes på ett så föredömligt snabbt sätt! Redan när den s.k. terrängkörningslagen antogs 1975 uttalade jag och många med mig starka erinringar mot den lagstiftningsteknik som tillämpades och som innebar att riksdagen i princip införde ett totalförbud, vilket man sedan överlät åt regeringen att i väsentliga delar upphäva med en förordning som inte ens delgivits riksdagen. När förordningen sedan presenterades i början av 1976 visade det sig att den var så ofullständig, att man tvingades uppdra åt naturvårdsverket att utarbeta kompletterande anvisningar, för att inte konsekvenserna för först och främst fjällområdenas fasta befolkning skulle bli helt orimliga. Det ledde så småningom till att naturvårdsverket i en promemoria, nr 772 år 1976, utfärdade en del anvisningar. Jag vill bara referera till vad som står på s. 6 i dessa anvisningar. Där sägs att länsstyrelserna borde kunna utfärda generella dispenser för parkering av motorfordon i samband med idrottstävlingar, friidrottsoch nöjesarrangemang och liknande. Vad har detta resulterat i? Jag har bett riksdagens upplysningstjänst att undersöka vad som har hänt under de tre år, dvs. åren 1976-1978, som lagen har varit i kraft. Jag har fått reda på att i Göteborgs och Bohus län har en enda generell dispens utfärdats, den gällde vägverket. Alltså har icke en enda idrottsorganisation sökt dispens för att ordna sina parkeringsproblem. Det har utfärdats åtta icke generella dispenser. I Jämtlands län har man utfärdat fyra generella dispenser. Huruvida någon av dem gäller för idrottsarrangemang vågar jag inte säga. Tio icke generella dispenser har utfärdats där. Jag kunde räkna upp fler län, t.ex. Malmöhus och Stockholms län, men jag avstår. Jag menar bara att detta belyser att lagen är en nullitet för den stora allmänheten. Den respekteras icke, den efterlevs icke. Vi har stiftat en lag som folk varken känner till eller bryr sig om. Dess värre har den haft effekt för en grupp, nämligen för fjällborna. Det har lett till det problem som nu har uppstått. Det är märkligt att det går bra för en turist som vill åka upp och fiska att använda sig av helikopter eller flyg, men ortsbefolkningen får inte utan vidare använda sig av sina snöskotrar. Det heter i svaret: ”Ortsbefolkningen i Ammarnäs och Överumans dalgång och ortsbefolkning med jakteller fisketillstånd får också köra inom förbudsområde i viss omfattning.” Detta är enligt min mening att sila mygg och svälja kameler. Herr talman! Min kritik beträffande terrängkörningslagen riktar sig inte mot den nuvarande jordbruksministern, eftersom det inte var han som stiftade lagen — det var Svante Lundkvist. Men om jag inte missminner mig var Eric Enlund ledamot av det jordbruksutskott som ställde sig bakom lagen. Är det inte hög tid att se över lagen efter denna redovisning?

Herr talman! Också jag vill tacka för svaret. Jag är däremot inte nöjd med dess innehåll. Det heter i svaret: ”Flera människor än tidigare är i dag, såvitt jag förstår, beredda att med skoter göra en insats i katastrofsituationer. Det är min förhoppning att fjällräddningen också i fortsättningen kommer att ha tillgång Detta sägs samtidigt som det pågår strejk mot fjällräddningen i Storumans och Wilhelminas bevakningsområden. Där är det bara polis och tullpersonal som är beredd att rycka ut vid en olycka. Det är en mycket begränsad personal. Inom Storumans område tror jag det är ca tio personer, och de kan inte alla rycka ut samtidigt; de har andra uppgifter också. Det gäller stora geografiska områden. Här i Sydoch Mellansverige har man alltid svårt att föreställa sig hur stora de är. Det är fråga om län, med sydoch mellansvenska mått mätt. Vad händer vid en stor olycka? Vi står då i en mycket allvarlig situation. Det är ett helt otillfredsställande förhållande. Det akuta problemet är inte löst i och med de åtgärder som har vidtagits. De accepteras inte av ortsbefolkningen. ”Det är angeläget att fjällräddarna känner till snöförhållanden, isar, raviner och annat som ortsbefolkningen i dag har kännedom om”, säger jordbruksministern i svaret. Det är riktigt. Men det är ju den erfarenheten man nu inte tar till vara.Det är den erfarenheten man avhänder sig genorh en restriktiv lagstiftning mot ortsbefolkningen. Dessutom är jag rädd för att den här restriktiva lagstiftningen när det gäller ortsbefolkningens möjligheter att köra snöskoter i fjällområdena skapar motsättningar mellan olika grupper. En grupp — samerna — kan på grund av sin yrkesutövning köra ganska fritt, medan den övriga ortsbefolkningen inte har samma rätt. Det skapar allvarliga motsättningar, är jag rädd. Jordbruksministern säger att omsorgen om fjällräddningens behov emellertid inte skall behöva leda till att terrängskörningslagens syfte blir förfelat. Nej, men omsorgen om fjällräddningens behov måste vara så stort att man ser över lagen om det visar sig att de behoven inte kan tillgodoses med nuvarande terrängkörningslag. Jag hade förhoppningen att jordbruksministern skulle vara beredd att göra det.
Herr talman! Jag kan inte dela Rune Torwalds uppfattning att terrängkörningslagen skulle vara en nullitet, och den åsikten tror jag att jag redovisade ganska klart redan när jordbruksutskottet behandlade propositionen och även den motion som Rune Torwald då hade väckt. Gällande terrängkörningslag bygger på tanken att känsliga fjällområden under hela året skall skyddas mot terrängkörning, så att negativa verkningar, främst på djurlivet, undviks. Renkalvningslanden finns i stor utsträckning inom dessa förbudsområden. Också från friluftslivets synpunkt är det av väsentlig betydelse att våra vildmarksområden kan undanhållas de olägenheter som följer av en stark skotertrafik. I fjällräddningen ingår 100 poliser och drygt 600 andra fjällvana personer. Att den gör mycket värdefulla insatser för fjällsäkerheten vill jag gärna understryka mycket kraftigt. Rekryteringen till fjällräddningen är därför mycket viktig, och den borde underlättas, synes det mig. av möjligheten till fri färdsel. som fjällräddarna faktiskt har. Klart är också att fjällkännedomen — kanske överförd hos ortsbetolkningen från den ena generationen till den Nr 130 andra — är väsentlig för fjällräddningen. Den bör därför på olika sätt bevaras. Tisdagen den Nyttotrafiken, t.ex. för fjällräddning, skogsbruk och renskötsel, skall ju få 24 april 1979 fortgå. Verkan av individuella dispenser är också betydelsefull i samman hanget. Om rätten att